Fru talman! Självfallet är det riktigt att det är arbetslösheten som vi i första hand skall kritisera och inte det som görs för att bekämpa arbetslösheten. Jag vill poängtera ytterligare ett par faktorer som speglar Värmlands extrema läge när det gäller arbetsmarknaden. Jag nämnde i mitt inlägg att andelen beredskapsarbeten nu är så stort att det börjar bli problem. Jag kan ju nämna att närmare 4 000 personer just nu är sysselsatta i beredskapsarbete. Det är 245 fler än i december månad och det är över 1000 fler än för ett år sedan. Detta, menar jag, speglar ett onaturligt förhållande, även om det självfallet är positivt på kort sikt och självfallet också är bättre än arbetslöshet. Men vad jag vill understryka är att denna situation inte får permanentas. Det är också synnerligen allvarligt att det bara är 15 av 382 lediga jobb i Värmland i slutet av januari som är att hänföra till industrisektorn och att den nedåtgående trenden i andelen platser i tillverkningsindustrin fortsätter. Ser man på antalet kvarstående platser per 100 arbetslösa finner man att Värmland ligger på ett genomsnitt av fyra jobb för varje hundratal personer. Det innebär hälften av genomsnittet i landet. Även när det gäller den låga förvärvsfrekvensen för kvinnor, som vi hade uppe nyss i den förra interpellationsdebatten, ligger Värmland illa till. Totalt ilänet är det 43,4 90 som har ett förvärvsarbete över 20 timmar per vecka mot 47,7 Jo för riket som helhet. Om jag återvänder till Hagfors eller övriga bruksorter är antalet där endast 39,4 20. Detta innebär att det förutom den mycket höga redovisade arbetslösheten också finns en mycket stor latent arbetslöshet eftersom, enligt vad som sagts här tidigare, många kvinnor inte anser det mödan värt att över huvud taget besöka sin arbetsförmedling. Det finns därför alla skäl att noga pröva alla de förslag till lösningar på Värmlands sysselsättningsproblem som i olika sammanhang kommer till regeringen. Vi förutsätter att det också sker.
Fru talman! Jag skall vara mycket kortfattad. Jag delar arbetsmarknadsministerns uppfattning att det är arbetslösheten som vi skall kritisera och försöka komma till rätta med. Med anledning av detta vill jag säga att Kopparbergs län börjar få den situationen att det blir svårt att finna lämpliga objekt till beredskapsarbeten som ger människor sysselsättning. Därför vore det önskvärt om man kunde se över den objektsreserv som finns, så att nya beredskapsarbeten kan skapas. Då måste man förmodligen också tillåta beredskapsarbete inom områden som i dag inte är tillåtna för beredskapsarbete, typ skolor och fritidsanläggningar.
Fru talman! Får jag först säga till Elvy Nilsson att vi från olika håll i Värmland har fått ganska många både små och stora förslag till åtgärder. En del av det som finns med i förslagen är sådant som man borde kunna lösa på länsplanet, bl.a. med hjälp av länsarbetsnämnden. Därför har vi från departementets sida varit i kontakt med länsarbetsnämnden för att försöka få fram lösningar. Åtminstone på en del av de här punkterna vet jag att man redan har fått fram lösningar. Beträffande beredskapsarbetena är det klart, att när vi har en så stor volym på beredskapsarbeten som vi har i dag, och när man under så pass lång tid som det nu är fråga om håller uppe en stor volym, kan det bli problem. Därför gäller det för oss att hela tiden försöka se om vi kan hitta utvägar och forma nya åtgärder. Inom regeringen pågår, som har redovisats i olika sammanhang, ett sådant arbete för att man skall se om det är möjligt för oss att finna former där vi kan avlösa beredskapsarbeten till mera permanent sysselsättning eller på annat sätt lösa en del av de svårigheter som har uppstått framför allt inom kommuner och landsting. Det är ju inom kommuner och landsting som vi har haft den stora andelen beredskapsarbeten. Ett sätt att medverka till att lätta situationen där är att öka andelen beredskapsjobb inom den enskilda sektorn. Där har vi också drivit ett sådant arbete. Vi har försökt att påverka parterna på arbetsmarknaden, och även om det fortfarande är kommuner och landsting som har den stora andelen beredskapsarbeten har det varit en mycket kraftig ökning av beredskapsarbeten just inom den enskilda sektorn, där siffran nu är drygt 14 000 mot enbart några hundra för ett år sedan. Jag tror att vi på detta område fortfarande har stora möjligheter att göra ytterligare insatser, kanske framför allt för ungdomarna. Sedan är förutsättningarna skiftande inom olika delar av landet, också när det gäller möjligheten att gå in med den här typen av åtgärder. Jag vill försäkra Elvy Nilsson om att vi är medvetna om de svårigheter som finns och arbetar med dem. Samtidigt tror jag att det är mycket angeläget att vi i grunden ser mycket positivt på just beredskapsarbetena, eftersom vi vet att de är, och under lång tid har varit, ett av våra bästa arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel. De har också upplevts som mycket positiva av de enskilda människorna när dessa har fått chansen till ett beredskapsarbete. Vi skall diskutera kritik och rätta till saker när de görs felaktigt, men samtidigt skall vi ha den här positiva grundinställningen, för då tror jag att vi har de bästa förutsättningarna att vidta positiva åtgärder för dem som är arbetslösa.

Fru talman! Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen är beredd att utreda en arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag samt om regeringen är beredd att vidta åtgärder så att möjligheterna till övertid begränsas. Enligt Lars-Ove Hagberg skulle regeringens tilläggsdirektiv till delegationen för arbetstidsfrågor bl.a. innebära att en arbetstidsförkortning på förhand bedöms som ekonomiskt omöjlig. Kortare arbetstid är ett viktigt socialt och jämställdhetskrav. Sex timmars arbetsdag är det långsiktiga målet för oss socialdemokrater. Vi anser dock att en kommande arbetstidsförkortning bör ske med bibehållen lön för de anställda. Detta är en syn som vi delar med bl.a. LO. Det är mot denna bakgrund som DELFA:s tilläggsdirektiv bör ses. Delegationen skall se till att underlag finns så att arbetstidsförkortningar fortlöpande kan ställas som ett alternativ till annan standardökning så snart detta utrymme finns. DELFA har ju, som Lars-Ove Hagberg väl känner till, utrett vissa övergripande frågor vad gäller sextimmarsdagen. Vi har därigenom fått en grov bild av hur sextimmarsdagen skulle påverka bl.a. utbildningsbehov, arbetsmarknad, barntillsyn, familjeförhållanden, etc. Med denna kunskap skall vi nu närmare söka belysa effekterna av stegvis förkortad arbetstid. Jag har i utredningsdirektiven gjort bedömningen att det f.n. inte finns något ekonomiskt utrymme för en arbetstidsförkortning men att ett sådant kan komma att skapas under 1980-talets senare del. Regeringen har vidare den uppfattningen att det är arbetsmarknadens parter som avgör takten i arbetstidsförkortningarna, eftersom detta primärt är en förhandlingsfråga. Därför skall DELFA endast bistå med underlag och material som underlättar för parterna att väga arbetstidsförkortningar mot andra standardökningar. Beträffande begränsningar av övertiden anser jag att också detta i första hand är en fråga för arbetsmarknadens parter. Den nya arbetstidslagen begränsar i princip övertiden till 200 timmar per år, vilket anses motsvara 150 timmar enligt tidigare ordning. Detta beror på att tillåten ledighet från ordinarie arbetstid numera likställs med fullgjord arbetstid, vid beräkning av övertidens omfattning. Det var också av den anledningen som övertidsgränsen höjdes. Arbetstidslagen är dispositiv, och parterna kan alltså träffa avtal om avsteg från huvudregeln. Jag ser f. n. inga skäl att skärpa lagstiftningen vad gäller övertidsuttaget. Några sådana krav har inte heller framförts av de fackliga organisationerna.

Fru talman! Motivet för en arbetstidsförkortning har traditionellt varit att arbetarna skall få del av produktionsresultatet. Under senare årtionden har vidare jämställdhetsaspekten vägt tungt. Andra motiv är demokratiaspekten — möjligheten till ett aktivt samhällsarbete — och de sociala aspekterna, dvs. möjligheterna till omvårdnad om våra barn och äldre och möjligheterna till en minskad utslagning. Till detta kommer så sysselsättningsmotivet, som nu tränger sig fram. Det är viktigt i just det här årtiondet på grund av elektroniken, dvs. datateknikens utveckling — den slår ut arbetstillfällen som aldrig tidigare och i mycket hög takt. Debatten om sextimmarsdagen har alltså förts i många år. Vpk väckte kravet här i riksdagen i mitten av 1970-talet och har vidhållit det med de angivna motiven, sammanhållna — inte var för sig. Kvinnorörelsen under 1970-talet har också drivit kravet. De socialdemokratiska kvinnorna har varit med och drivit det. Såvitt jag förstår vidhåller de kravet men får inte gehör. Vi kanske senare får höra vad de själva tycker om sin position. Fackligt aktiva kvinnor drar f. n. i gång sextimmarskommittéer. Vad gäller det som händer utomlands, är det Europafacken som säger att vi skall ha kortare arbetsdag. Jag skulle vilja deklarera att det som man försöker säga om arbetsdelning utan bibehållen lön är till viss del falskt. När man manifesterade i Bryssel sade man i alla fall att man skulle ha bibehållen lön, att man skulle satsa på offentliga investeringar och att man skulle försöka att få flera i arbete genom arbetstidsförkortning. I och med att man har bibehållen lön skulle man alltså också behålla köpkraften. Man ville att de sociala rättigheterna skulle skyddas och utvecklas. Man skulle också ha särskilda åtgärder för sysselsättning åt ungdomar och kvinnor. Man ville gå mot industriell demokrati. Jag tycker att jag känner igen kraven från den svenska debatten. Alltså är det inte en passiv arbetsdelning som drivs av Europafacken rakt upp och ner. Det finns vissa undantag, men jag tycker att vi skall ta bort den myt som man på visst håll försöker odla. I LO-tidningen har även Berit Rollén gjort sig till tolk för den. En som har kommit in på slutet som en auktoritet är Rudolf Meidner. Även Metalls utredningssekreterare har diskuterat detta, liksom Gunnar Adler-Karlsson. Jag uppfattar deras inlägg så, att de är väldigt oroliga för elektroniken och datautvecklingen framöver och vill ha en arbetstidsförkortning. Regeringen ger i detta läge DELFA tilläggsdirektiv och säger att vi skall sätta fart på debatten om arbetstid. Man kan fråga sig vad det är för någonting som skall debatteras nu. Läser man direktiven för att se vad de syftar till, ser man att det inte skall läggas fram något förslag. Det sägs redan från början att det inte är ekonomiskt möjligt — eller kanske möjligt. Jag ser ingenstans att man tar på allvar datateknikens utveckling som den illustreras i dag. Om man skulle vara riktigt elak, skulle man säga att direktiven till DELFA kom i ett sådant läge att det blev en avledningsmanöver. Kraven på en arbetstidsförkortning är så starka att det borde vara ett förstahandsskäl att pröva det just nu. DELFA:s arbete skall alltså utgöra ett underlag för arbetsmarknadens parter. Det kan ju låta vackert. Regeringen och arbetsmarknadsministern hänvisar till att arbetsmarknadens parter skall avgöra utrymmet. Avhänder man sig då ansvaret? När det gäller avtalsrörelsen har arbetsmarknadens parter fått ganska kraftiga pekpinnar om hur stort utrymmet är, och t.o.m. vilka regler och klausuler man skall ha i avtalet har regeringen gått in och talat om. Men i den här frågan är pekpinnen: det är omöjligt. Och så säger man att det skall arbetsmarknadens parter avgöra. Egentligen handlar detta om hur vi fördelar och organiserar samhällets resurser, hur vi ser på de arbetslösa, på de sociala problemen, på utslagningen, på vilka kostnader och vilka kulturella förluster över huvud taget vi får med det system för arbetstid som vi har i dag. Det handlar alltså inte om en lönenedpressning i detta läge. Berit Rollén säger i en intervju i LO-tidningen att det krävs minst en eller två timmars förkortning, och det har folk inte råd med i dag, det är en politisk omöjlighet. Hon pläderar alltså för en eller två timmars arbetstidsförkortning men säger att det har vi inte råd med. Men är det inte så att det gäller en total omfördelning av kostnader som går till spillo, som är improduktiva i form av människor som går och inte gör någonting men som kunde vara verkligt nyttiga för samhället? Med en arbetstidsförkortning skulle de komma med, och vi skulle få många positiva effekter. Vi har i vpk gjort en utredning av detta, som pekar på att går vi i en första etapp ner till sju timmar, så kostar det 2,5 20 varje år. Vi tycker att det är riktigt att ta det här steget, utifrån sociala skäl och jämlikhetsskäl men även av sysselsättningsskäl. Det är egentligen ingen stor kostnad, med tanke på att man kan göra en total samhällelig fördelning. Men regeringen tar i dag inte in detta utan bollar bort hela frågan genom att säga att detta avgör arbetsmarknadens parter. Vem skall avgöra helheten? Är det fackföreningarna som skall avgöra den? Vem skall ta hänsyn till de arbetslösa, till kvinnornas jämställdhet och de problem som finns där? Måste det inte vara de politiska instanserna? Jag vill påpeka att varje arbetstidsförkortning av betydelse hittills har genomförts via lagstiftning. Enligt vad jag kan förstå är interpellationssvaret uttryck för en önskan att anpassa sig till de kapitalistiska ramarna och möjligheten att betala en arbetstidsförkortning. Man är inte beredd på någon stor fördelningspolitik. Egentligen skulle en arbetstidsförkortning kunna vara en gigantisk rättviseoch jämlikhetsreform. Man skulle kunna kompensera för lönebortfall bara upp till en viss nivå. Jag skulle kunna tänka mig kompensation enbart till dem som har under 100 000 kr. i årsinkomst. Det finns ingen anledning att kompensera andra. Vi skulle från arbetarrörelsen kunna förverkliga ett rättviseideal av ekonomiskt stora mått, om vi genomförde den här arbetstidsförkortningen. I interpellationssvaret uttalas klart att kortare arbetstid är angeläget av jämlikhetsoch sociala krav. Jag instämmer till fullo häri. Men detta hänger ju väl samman med arbete och sysselsättning. Hur skall vi kunna förverkliga talet om jämlikhet mellan man och kvinna, om inte kvinnan får ett arbete och rätt till ett arbete? Man kan alltså inte skilja på dessa frågor och säga att det bara handlar om jämlikhet och sociala krav. Sysselsättningsskälet måste tas med i det hela. Elektronikutvecklingen och datatekniken i dag kommer att slå direkt mot kvinnan, eftersom vi inte har något styrinstrument för att åstadkomma något annat. Då tycker jag det är i stort sett nonsens att tala om åtgärder på andra områden, för de som bestämmer i arbetslivet kommer med stor säkerhet att ställa kvinnan åt sidan. Därför måste man tillgripa kraftåtgärder. Men signalera dem då! Från vpk:s sida säger vi att sysselsättningsaspekten inte är allenarådande. Den är en del av en hel politik. I föregående interpellationsdebatt påpekade jag att en plan för industrialisering, satsning på socialt viktiga områden och arbetstidsförkortning måste vägas samman, hur vi än bedömer de olika länen och Sverige som helhet. Om vi tänker på dem som inte har ordinarie arbete, kommer vi fram till att vi får satsa oerhört mycket på industri och oerhört mycket på offentlig sektor för att skapa arbete åt alla. Vi måste alltså väga in en arbetstidsförkortning. Det måste vara helt i linje med arbetarrörelsens grundvärderingar sedan tidigare att ta ut en del av produktionsresultatet via en arbetstidsförkortning. Det kan inte finnas någon motsättning mellan de här olika motiven. I interpellationssvaret och även i direktiven till DELFA sägs att det kan finnas utrymme för en arbetstidsförkortning på 1980-talet. Kan finnas! Vad menar regeringen med detta? Hur går det under tiden? Det är ju inte säkert att det blir någon arbetstidsförkortning på 80-talet. Det kanske blir på 1990-talet. Men innan det här utrymmet har skapats, inom den kapitalistiska ekonomins ramar, hur går det med jämlikheten och arbetet för kvinnorna under tiden? Hur går det med de sociala problemen och de sociala behoven som bör tillfredsställas ganska snart? Hur blir det med utslagningen? Hur blir det med deltidsarbetet, som framför allt drabbar kvinnan? Och hur kommer det att gå med sysselsättningen totalt, med datateknikens insteg? Här kommer nog de unga tjejerna och kvinnorna att få ta mycket stryk, om inga drastiska ingrepp görs. Därför tycker jag att det verkligen är tvivelaktigt när man i de här direktiven utesluter ett allvarligt alternativ i dag och i stället skjuter upp avgörandet till senare under 1980-talet, ja kanske till 1990-talet. Det är ju nu det skulle behövas. Det är i dag problemen finns på alla områden. Beträffande övertiden vill jag säga att när en avtalsrörelse pågår på den offentliga sektorn, där vi f.n. har en övertidsblockad som av parterna betraktas som oerhört effektiv, borde man också begränsa övertidsarbete. I Finland vill metallindustriarbetareförbundet begränsa övertiden för att få fler arbeten. Varför kan vi inte göra på samma sätt här? Varför skall det vara fritt fram? Det kan också sägas att den nya lagen ger möjligheter till avsteg som ökar arbetstiden. Det gör att de som är produktiva för kapitalet och företagandet, dvs. männen, kommer att arbeta ännu mer och att kvinnorna hänvisas till deltidsarbete. Det är ju effekten av den nya arbetstidslagen, eller övertidslagen som man kan kalla den. Och i det bud som Verkstadsföreningen och Metall har som underlag sägs ju att övertiden skall vara flexibel. Det är precis vad det handlar om. Att regeringen i det här läget inte ser allvarligt på saken måste väl ha att göra med att man följer samma politik som vi diskuterade i föregående interpellationsdebatt — skulle något störa storfinansens ritningar kunde det bli problem på exportmarknaden. Vad är resultatet: Jo, att de sämst ställda i samhället får betala denna politik. Jag för min del tycker att det är en politik som inte följer arbetarrörelsens traditioner på det här området.

Fru talman! Arbetstidsförkortningen är en viktig social fråga inom hela arbetarrörelsen. Såväl fackföreningsrörelsen som det socialdemokratiska partiet har klart uttalat att målsättningen är en allmän arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag. Alla hittills genomförda arbetstidsförkortningar har utgått från sociala motiv, dvs. att minska en lång och pressande arbetstid och att skapa lika arbetstider mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Arbetstidsförkortningen är också en viktig reform för att skapa jämställdhet mellan kvinnor och män. Under senare år har dock från flera håll hävdats att arbetstidsförkortningen i form av arbetsdelning skulle lösa sysselsättningsfrågorna. Detta har LO och socialdemokratiska partiet avvisat. Endast genom en bra ekonomisk politik förenad med industripolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser kan sysselsättningsfrågorna lösas. Lars-Ove Hagberg antyder dock i sin interpellation att arbetstidsförkortningen är en del i en offensiv sysselsättningspolitik. Han hänvisar bl.a. till Rudolf Meidner. Jag citerar ur interpellationen: ”Utifrån det allvarliga sysselsättningsläget och datateknikens effekter har löntagarfondernas initiativtagare — Rudolf Meidner — pläderat för en kortare arbetstid. Fler har följt i hans spår. Det är en något yrvaken debatt, eftersom vpk pekat på dessa problem ända sedan mitten på 1970-talet.” Vad Lars-Ove Hagberg här skriver om Rudolf Meidner är helt fel. Han har aldrig pläderat för en arbetstidsförkortning för att klara sysselsättningen. Vad han har förordat är ökade forskningsinsatser om arbetstidsförkortningens effekter på sysselsättningen. Det är något helt annat. Här gäller det att öka kunskaperna på detta område av arbetsmarknaden, inte att blint använda arbetsförkortningen för att lösa sysselsättningsfrågorna. Jag hoppas att inte Lars-Ove Hagberg delar den uppfattningen, som ofta framskymtar hos dem som ivrar för arbetsdelning, att det bara finns ett visst antal arbetstillfällen och att man därför måste dela på dem. Det är naturligtvis inte så att den totala mängden arbete är given och inte kan ökas. Med en sådan filosofi hade hela arbetarrörelsens kamp för full sysselsättning varit omöjlig att genomföra. Det finns fortfarande många arbetsuppgifter som återstår att utföra, inte minst inom den offentliga sektorn. Det är de sociala motiven och jämställdheten mellan kvinnor och män som fortfarande skall vara grunden för arbetstidsförkortningar och sex timmars arbetsdag. DELFA:s uppgift är att bedöma effekterna på produktionen och sysselsättningen, på familjeförhållanden, barnomsorg, fritidsvanor, serviceförhållanden m.m. vid en arbetstidsförkortning. Kunskaper om detta är viktigt när vi skall bestämma hur och i vilken takt arbetstidsförkortningen skall ske. Det måste som hittills ankomma på arbetsmarknadens parter att bedöma i vilken takt vi skall genomföra arbetstidsförkortningar. Härvid måste naturligtvis andra standardförbättringar, insatser för att upprätthålla full sysselsättning etc., vägas mot arbetstidsförkortningar. Lars-Ove Hagberg delar fackföreningsrörelsens uppfattning att en arbetstidsförkortning måste utgå från att inkomsterna inte minskar. Genomförande av sex timmars arbetsdag betyder i detta sammanhang en 33-procentig reallönehöjning för de heltidsarbetande. Om man ser det mot dagens aktuella situation, förstår man att genomförande nu av en sådan reform inte har med realism att göra och inte kan utgöra något alternativ i dagens läge för att klara sysselsättningsfrågorna. Lars-Ove Hagberg tar också upp övertiden och begär att regeringen skall begränsa den. Ett mycket stort övertidsuttag innebär naturligtvis att det kan minska möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att få arbete. Landsorganisationen har varit fullt medveten om detta, samtidigt som man drivit frågan om att minimera övertiden utifrån rent sociala motiv. Ett alltför stort övertidsuttag drabbar många anställda mycket hårt. En jämförelse som Europafacket gjort visar emellertid att vårt land har det minsta övertidsuttaget av alla medlemsländerna. Jag tror att detta är viktigt att ha i minnet när man kräver att vi genom lagstiftning ytterligare skall minska arbetstiden. Just att vi i Sverige låtit arbetsmarknadens parter ha ansvaret för dessa frågor har säkerligen betytt mer än lagstiftningen för att begränsa övertidsuttaget. Vid en rigorös lagstiftning utan dispositiva inslag skulle vi snarare tvingas höja gränsen för övertidsuttaget än sänka den för att arbetsmarknaden skulle kunna fungera i alla delar. En stark och enig fackföreningsrörelse är med andra ord en stark garanti för att vi kan minimera övertidsuttaget, men också anpassa det till de skiftande förhållanden som råder på arbetsmarknaden. Jag delar därför arbetsmarknadsministerns uppfattning att vi inte nu bör ändra arbetstidslagen. Först när de fackliga organisationerna så begär kan det bli aktuellt. Och som sagt, fru talman: Sverige har ett mycket lågt övertidsuttag vid en internationell jämförelse.
Fru talman! Gustav Persson har nu gått in som LO:s försvarare. Jag skall gärna säga honom med en gång att det här var väl att slå in väldiga svängdörrar och springa igenom dem. Jag pläderar inte för någon arbetsdelning. Eftersom Gustav Persson har suttit här i kammaren hela eftermiddagen, så har han iakttagit vad jag har pläderat för — ett industrialiseringsprogram, utnyttjande av den offentliga sektorn och tillgodoseende av de sociala behoven, och arbetstidsförkortning. Det är viktigt att dessa åtgärder kopplas ihop och inte är några separata delar var för sig. Däremot tycker jag också att det är en riktig groda, politiskt sett, att inte se på de sociala behoven och kraven. Jämlikheten har mycket, mycket att göra med arbetet och arbetstidens längd. Ser man inte det, då gör man sig ju blind i den här debatten. Det är faktiskt så, att jämställdheten mellan man och kvinna till stor del förutsätter kortare arbetstid. Skall vi vänta på detta hur länge som helst? Det kan vi väl inte göra. Det är ju en gigantisk social och ekonomisk omfördelning i landet som krävs, och den tycker jag att Gustav Persson skulle gå i spetsen för. Gustav Persson pläderar för att vi skall ha övertiden kvar enligt de nuvarande bestämmelserna. Men är det riktigt socialt och solidariskt sett? Jag arbetar själv inom industrin, och jag träffar många kamrater inom övriga delar av industrin. Efter varje avtalsrörelse, när det har visat sig vilka effekter avtalet får, säger man: ”Vi har en minimibemanning inom industrin, vi tvingas till mer övertid undan för undan, det finns inga reserver.” Är det då vettigt med en övertidslag som ger dessa möjligheter? Jag vet att man får ta och ge i förhandlingar. Eftersom arbetsgivarparten i dag sitter med trumf på hand genom ägande — uttryckt i 32 § — kommer den att pressa LO-kollektivet bakåt. Ett exempel är uppgörelsen mellan Metall och Verkstadsföreningen.
Fru talman! Jag har lyssnat på vad Lars-Ove Hagberg har sagt i debatten i dag. Han har framställt det så att vi skall ha ett stort industrialiseringsprogram, en snabb utbyggnad av den sociala sektorn och arbetstidsförkortningar. Allt detta skall vi ha på en gång. Jag brukar säga att all praktisk politik är prioritering. När man är i ett pressat läge måste man prioritera olika saker. Då är sysselsättningen det viktigaste. Jag tror inte att vi genom arbetstidsförkortning kan klara de delarna, utan det måste vi göra med en aktiv sysselsättningspolitik, en aktiv näringspolitik och en bra ekonomisk politik. Arbetstidsförkortningen är, som Lars-Ove Hagberg säger, en social insats för att skapa ett bättre arbetsliv, större möjligheter för människor att delta i olika samhällsinsatser och inte minst en jämställdhetsfråga. Men sysselsättningen är en ännu större jämställdhetsfråga mellan män och kvinnor, Lars-Ove Hagberg. Övertidsuttaget var 1980 1,9 26 i svensk industri. Det är 2 20 i dag. Vad betyder 2 20 i övertidsuttag i svensk industri? Jo, om man bortser från sjukledigheten rör det sig om ett övertidsuttag på ungefär 35 timmar om året. Jämfört med Europas övriga stater är det ett mycket litet övertidsuttag.
Fru talman! Vi är helt överens om att vi skall satsa på sysselsättningen. Men nu är det fråga om att försöka lägga sig till med en helhetspolitik. Arbetslösheten i vårt land är nu av en sådan omfattning att vi måste ta till alla tänkbara instrument för att komma till rätta med den. Vi är helt överens om att vi skall satsa på den offentliga sektorn. Men hur är det på industrisidan? Hur kommer elektroniken att slå? Jo, den kommer att slå väldigt hårt om den nuvarande utvecklingen får fortsätta. Därför tror jag att vi snabbt kommer att tvingas vidta åtgärder för att undvika den här negativa effekten. Som många har påvisat finns det i samhället resurser för en omfördelning som inte utnyttjas. Dem skulle vi kunna ta i anspråk om vi tog till de maktmedel som vi behöver. Beträffande övertiden tog Gustav Persson till ett gammalt trick som jag trodde att han inte behövde använda mot mig. Den gamla övertidslagen byggde på helt andra förutsättningar för övertidsberäkningen. Nu kommer vi att räkna riktigare än tidigare, och de siffror som vi får nästa gång kommer säkerligen att vara betydligt högre och återspegla den verkliga övertiden och de verkliga behoven. Eftersom jag har jobbat i en industri med kontinuerlig drift vet jag hur mycket övertid som inte har räknats som övertid i statistiken. Den kanske kommer fram i fortsättningen. Gustav Persson vet att det förhåller sig så.
Fru talman! Arbetstidsförkortningen är den mest generella insats man kan göra för att skapa sysselsättning. Inom socialdemokratin och fackförenings rörelsen har vi alltid hävdat att det är de selektiva insatserna som är de viktiga, om man i botten har en bra ekonomisk politik. Men om man skulle införa en arbetstidsförkortning som en rent generell åtgärd för att få fart på arbetsmarknaden, kommer det förmodligen att betyda — och det är det otäcka — att expansionen sker i de mest expansiva delarna av landet och kontraktionen, dvs. neddragningen, drabbar just de områden som är mest utsatta sysselsättningspolitiskt. Det är effekten av om man använder arbetstidsförkortningen som en generell åtgärd. När vi skall få en framtida arbetstidsförkortning måste vi arbeta med selektiva medel för att motverka just de generella åtgärder som en arbetstidsförkortning kan ge upphov till.

Fru talman! Det kanske är bäst att jag börjar med att säga att jag inte lägger några ord i Lars-Ove Hagbergs mun när jag vill konstatera att jag tycker att debatten om arbetstiden på senare tid har fått en slagsida mot begreppet arbetsdelning. Det är på sätt och vis förståeligt eftersom arbetsmarknadssituationen har blivit så allvarlig. Det är också — åtminstone för den överblickbara framtiden — svårt att se hur någon sektor av arbetsmarknaden skulle kunna ge några stora tillskott av arbetstillfällen. Det är heller inte så konstigt att denna debatt uppstod långt tidigare och att den har varit intensivare ute i Europa där arbetslöshetssituationen är verkligt desperat. I Sverige har fackföreningsrörelsen värjt sig mot denna lösning. Jag tror att det är riktigt, för det är en defensiv lösning — det är att ge efter för en påtvingad utveckling. Arbetsdelning ger inga som helst garantier för att det verkligen kan bli fråga om generella arbetstidsförkortningar, och det är det vi eftersträvar. Risken är i stället stor för att det blir vissa grupper som utsätts för trycket att dela på både arbetstid och lön för att rädda jobben åt sina kamrater, och det kommer säkert inte att röra sig om de grupper som kanske skulle ha råd att dela på lönen. Men -— detta tror jag är viktigt — när vi avfärdar arbetsdelning som en metod att förkorta arbetstiden får det inte betyda att vi värjer oss så till den milda grad att vi bortser från det samband som trots allt finns mellan arbetstidens längd och antalet sysselsatta människor. Att det finns ett sådant samband är uppenbart. Återigen kan vi göra en internationell jämförelse. Vi har i Sverige ofta anledning att konstatera att vi trots oacceptabelt höga arbetslöshetssiffror har jämförelsevis många grupper med i arbetskraften. Ett bra exempel är vår, internationellt sett, höga förvärvsfrekvens för kvinnor. Självfallet har detta samband med att vi redan har en jämförelsevis kort arbetstid och ett utbrett deltidsarbete. I den tidigare debatten om kvinnornas arbetsmarknad pekades på hur den förlängning av arbetstiden för kvinnor som nu sker också innebär att nytillträdande får mindre utrymme på arbetsmarknaden. Slutsatsen måste alltså bli att vi inte bara ser till de gamla goda skälen — om jag får kalla dem så — nämligen de sociala skälen och jämställdhetsaspekterna när vi i dag diskuterar arbetstidsförkortningen. I början av 1970-talet, när vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet som första politiska organisation reste kravet på sex timmars arbetsdag och jag kom ut på möten och diskuterade detta, väcktes ofta frågan: Räcker arbetskraften till för en så drastisk nedskärning av arbetstiden? Den frågan hör man aldrig i dag. I stället är det nog så att allt fler människor på sikt ser sextimmarsdagen som en möjlighet till en jämnare fördelning av både arbetstiden och arbetstillfällena. Därför måste det vara riktigt att ta med arbetstidsförkortningen som en del — tillsammans med alla åtgärder, vare sig de nu är selektiva eller generella — av en långsiktig strategi för att möta de strukturproblem som vi kan överblicka på arbetsmarknaden framöver. Men det är naturligtvis viktigt att det sker på rätt sätt. Lars-Ove Hagberg säger att vi socialdemokratiska kvinnor inte har fått gehör i den debatt vi har försökt att driva. Men om vi är överens om att arbetstidsförkortningen måste ske med bibehållen lön kan man inte, som vpk gör, stå här i kammaren och kräva beslut. Vi vet ju att den tillväxt i ekonomin som vi skulle ta arbetstidsförkortningen ur i stället, under den borgerliga regeringstiden, har förbytts i reallöneminskningar. Vi tycker alltså att vi har fått gehör i och med att DELFA har fått dessa tilläggsdirektiv. Oavsett från vilken utgångspunkt man närmar sig arbetstidsfrågorna tycker jag att vi har anledning att se fram mot resultatet av det uppdrag DELFA har fått att genomföra. Jag är litet förvånad över den negativa och pessimistiska tonen i Lars-Ove Hagbergs interpellation i fråga om vad DELFA kan tänkas åstadkomma. Han hakar upp sig på att tilläggsdirektiven till stor del går ut på att belysa olika aspekter i stället för att lägga fram förslag. Men det är just precis en sådan belysning av sextimmarsdagens konsekvenser — både dess möjligheter och dess problem — som vi behöver. Jag bedömer det åtminstone som om vi i det socialdemokratiska kvinnoförbundet såväl som inom partiet — och det gäller säkert även för LO och den övriga delen av fackföreningsrörelsen — är fullt kapabla att dra våra egna slutsatser av vad vi får fram genom en sådan belysning. Men jag vet förstås inte hur det står till med slutledningsförmågan i vpk.
Fru talman! Får jag till att börja med, apropå det som Lars-Ove Hagberg sade om Rudolf Meidner, instämma i Gustav Perssons kommentar på den punkten. Jag har haft möjlighet att diskutera de här frågorna med Rudolf Meidner vid ett flertal tillfällen. Han har inte ändrat grunduppfattning. Det var på ett seminarium som arbetsmarknadsdepartementet anordnade som Rudolf Meidner tog upp frågorna om behovet av att följa den europeiska debatten om arbetsdelning och noga studera de här frågorna. Men vid det seminariet anförde också Rudolf Meidner vid flera tillfällen att ingenting har fått honom att hittills ändra den grundläggande uppfattning som han haft tidigare, nämligen att en arbetsdelning inte löser några arbetslöshetsproblem. På den punkten har Rudolf Meidner alltså precis samma uppfattning som han har haft tidigare. Jag vet att Rudolf Meidner är ganska bedrövad över att han har blivit tillvitad åsikter och synpunkter som han inte står för. Jag hoppas att bl.a. Lars-Ove Hagberg vill respektera Rudolf Meidners egen inställning. Sedan kritiserar Lars-Ove Hagberg direktiven till DELFA för att där inte finns särskilt mycket sagt om datautvecklingen och problemen framöver på arbetsmarknaden till följd av ökad datorisering och risk för färre jobb med anledning därav. Men på dataområdet finns redan ett flertal offentliga utredningar. BI. a. finns inom arbetsmarknadsdepartementet den s.k. dataeffektutredningen med uppgift att just belysa och ta fram material om datateknikens effekter på sysselsättningen. Jag anser att det inte finns skäl att låta statliga utredningar och delegationer arbeta med samma uppgifter. På det här området kommer vi under detta år att få ett material från dataeffektutredningen. Det fanns således inte skäl att ge delegationen för arbetstidsfrågor något särskilt uppdrag på den punkten. Jag vill också något påminna om DELFA:s historia. Delegationen för arbetstidsfrågor kom till i juni 1974, och det skedde efter överläggningar som den dåvarande arbetsmarknadsministern Ingemund Bengtsson och jag hade med arbetsmarknadens parter. Vi var överens med dem om att det fanns starka skäl att göra en samordnad översyn av arbetstidsfrågorna. Redan då fanns i och för sig många utredningar som sysslade med dessa frågor, men vi behövde så att säga få ett paraply över dem. Det behövdes också en speciell uppmärksamhet kring just frågan om sex timmars arbetsdag. Som Maj-Lis Lööw erinrade om fördes det då en intensiv diskussion om sex timmars arbetsdag, och den socialdemokratiska partikongressen beslutade att sex timmars arbetsdag skall vara ett eftersträvansvärt mål — målet för arbetstidsförkortningen. När direktiven för delegationen för arbetstidsfrågor gavs var alltså den dåvarande socialdemokratiska regeringen och LO-ledningen helt överens om att 30 timmars arbetsvecka, uppnådd genom en förkortning av den dagliga arbetstiden, var det som vi skulle sträva efter. I dessa direktiv sades det också: ”Det råder vidare full enighet om att det är parterna på arbetsmarknaden som måste avgöra i vilken takt detta långsiktiga mål kan nås och hur generella arbetstidsförkortningar skall vägas mot andra arbetstidsreformer och mot andra standarduttag. För att möjliggöra för arbetsmarknadens parter att överblicka och kontinuerligt följa pågående arbete rörande arbetskyddsfrågorna samt ta de initiativ som är nödvändiga för att få fram ytterligare utredningsmaterial som erfordras bör DELFA tillsättas.” Dessa gamla direktiv gäller fortfarande. Vad vi nu har gjort är att vi har gett tilläggsdirektiv. Delegationen har, som jag nämnde i det tidigare svaret, gjort en del utredningar om vad en arbetstidsförkortning skulle leda till. Som Maj-Lis Lööw påpekade ställdes i den tidigare debatten ofta frågan om arbetskraften skulle räcka vid en arbetstidsförkortning. Just det försökte DELFA att belysa i ett utredningsarbete.

Det utredningsmaterial som DELFA hittills har tagit fram visar att det föreligger en klar sådan risk. Det bör man ha i minnet när man diskuterar dessa saker. Även om, precis som Maj-Lis Lööw framhöll, läget på arbetsmarknaden i dag är ett helt annat, finns det risk för att en arbetstidsförkortning genomförd under en kort tid skulle kräva en inflyttning till storstäderna för att man där skulle kunna tillgodose det ökade behov av arbetskraft som en förkortning skulle medföra. Jag vill instämma i det Maj-Lis Lööw sade om den debatt som förs om arbetsdelning som ett sätt att lösa sysselsättningsproblemen. Det argumentet skall vi ta avstånd från. Det finns inga sakliga grunder för att tro att arbetsdelning är en bra väg att lösa sysselsättningsproblemen, att klara arbetslösheten. Det får naturligtvis inte leda till att vi bortser från att en förkortning av arbetstiden, precis som Maj-Lis Lööw sade, också får effekter på sysselsättningen. När människor diskuterar arbetstidsförkortning fäster de sig ofta bara vid en förkortning av den dagliga arbetstiden. Jag tror att det är ett alltför snävt synsätt. Därför innehåller de tilläggsdirektiv som nu har getts till delegationen för arbetstidsfrågor flera olika saker. Förutom det gamla och kvarstående uppdraget att jobba vidare med utredningar om sex timmars arbetsdag har delegationen fått i uppdrag att belysa debatten om arbetsdelning, ute i Europa och här hemma. Delegationen har också fått i uppdrag att kartlägga deltidsarbetets utveckling. Vidare har delegationen fått i uppdrag att titta på förtidspensionering av arbetsmarknadspolitiska skäl. Vi vet alla att man på många krisorter runt om i Sverige i dag förtidspensionerar folk av arbetsmarknadspolitiska skäl, för att ge utrymme på arbetsmarknaden för dem som är yngre. Det här är en utveckling som inte, i varje fall enligt min mening, är odelat positiv utan som kan föra med sig många problem. Det finns alltså skäl att vi tittar speciellt på vad som händer ute i de svenska krisorterna när det gäller denna fråga.

Det finns väldigt mycket som är tilltalande i de framtidsvisioner som Gösta Rehn har på detta område. Samtidigt finns naturligtvis risken att det bara är de starka på arbetsmarknaden, de välutbildade och de välavlönade som kan utnyttja en sådan här flexibilitet. Därför är det viktigt att vi försöker fundera över om vi kan forma ett samhälle som kan ge var och en möjlighet att själv välja arbetstid både på kort och på lång sikt.
Fru talman! Först till Maj-Lis Lööw. Vpk har krävt att DELFA skall lägga fram ett ordentligt förslag och inte bara belysa. Det hoppades jag att också Maj-Lis Lööw skulle ställa upp på i dag. Jag vill återigen säga att debattknepet inte går hem — jag är inte för arbetsdelning. Jag kan citera ur den motion som vpk har väckt till årets riksdag. Vi säger där: ”T Västeuropa är det framför allt arbetsdelning som prövas.” — Nu visar det sig att det inte är så. — ”Vpk säger nej till arbetsdelning, men ja till sex timmars arbetsdag.” Jag hoppas därmed att Maj-Lis Lööw och jag är överens. Med sex timmars arbetsdag har man alltså bibehållen lön. ”Vpk:s krav på sex timmars arbetsdag utgår från en helhetssyn, där en arbetstidsförkortning är en del i en politik som ger de arbetande och samhället del av teknikens framsteg — — —, minskad utslagning och fler jobb, möjligheter till jämställdhet mellan kvinnor och män, möjligheter till fritid och samhällsengagemang. En sådan politik kräver naturligtvis ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt.” Det är utifrån detta som jag tycker att vi skall se på denna fråga. Jag vill påpeka en sak till, som Maj-Lis Lööw kanske kan fundera över. Hur går det med alla de kvinnor som jobbar deltid om de som skall skapa utrymmet — som Maj-Lis Lööw nu tror på — är storfinansen, den privata företagsamheten? De skapar utrymme bara med feta plånböcker. Jag har inte hört någon annan tala om den tillväxten i ekonomin. Jag citerade Kjell-Olof Feldt i en tidigare debatt, och han har tydligen samma uppfattning. Om det är det som skall skapa utrymmet här, hur går det då med kvinnornas situation och jämställdheten? Det är en stor fråga, om man inte har ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt. Man kan inte sitta på två stolar samtidigt, och å ena sidan tro att de privata, enskilda krafterna skall kunna klara detta, å andra sidan ställa långtgående sociala krav, som jämställdheten innebär, och dessutom överlämna avgörandet till arbetsmarknadens parter. Jag har tidigare påpekat, och jag hoppas att också Maj-Lis Lööw är på det klara med detta, att de befinner sig i en mycket besvärlig situation på grund av just den maktrelation som finns där. Belysa kan man göra, men vem fattar beslut? Detta är också kännetecknande för den socialdemokratiska politiken före och efter regeringsskiftet. Före kunde man helt hämningslöst ta upp och driva sina förslag till mål. Mål är en sak — man har mål på alla områden. Men med de åtgärder och medel regeringen nu använder ser man inte ut att komma till målet någon gång. Då får man efterlysa den grundläggande ideologin. Arbetsmarknadsministern har ju rakt ut sagt att vi inte har mycket av socialism kvar i dag, av det som är grunden för rättvisa, solidaritet, jämlikhet och gemensamt delade villkor. Det är negativt för DELFA, eftersom det enligt min mening inte kan bli något nöjaktigt resultat. Jag är medveten, fru arbetsmarknadsminister, om alla de faror som är förknippade med en arbetstidsförkortning: obalanser och annat. Men jag tror att om man tar tag i frågan får man verkligen också styra mycket hårdhänt för att det övergripande målet skall kunna förverkligas. Om man vill det är en annan sak. Beträffande Rudolf Meidner vill jag inte säga att han får skylla sig själv. Jag har tagit del dels av hans framställning, som även arbetsmarknadsministern står bakom, dels av vad som stått i pressen. Han har alltså inte dementerat att han är inne på de här tankarna och funderar över dem. Det får förstås citeras, och han kan gärna få dementera det om han vill. Det finns sedan andra som har följt i hans spår, t.ex. Jan Olsson. Sedan till direktiven för dataeffektutredningen. Om dataeffektutredningen har gjort ett utredningsarbete, tycker jag att DELFA skall göra en sammanvägning med alla andra delar och se vad vi får för slutresultat, om det behövs en arbetstidsförkortning och vad den kommer att ge. Man skall inte bedöma varje enskild del för sig. Det är så typiskt att varje del hålls för sig, ingenting skall tydligen samlas ihop till en enhet. DELFA borde väga in den kunskap som redan finns. Jag ställer på nytt frågan: Om detta utrymme skall kunna skapas någon gång i slutet av 1980-talet, som arbetsmarknadsministern trodde, vad kommer då att hända med jämlikhetsfrågorna med den oerhört snabba utveckling och de sociala problem som vi har: utslagning, deltidsarbete och sysselsättning? Jag tror att man i en helhetspolitik får ta tag i alla de olika delarna. Släpper man någon tror jag att man också måste uppge det som diskuterades i föregående debatt, nämligen arbete åt alla. Det målet fanns med i sysselsättningsutredningen, men man trodde inte, som Maj-Lis Lööw och arbetsmarknadsministern påminde om, att det fanns arbetskraft nog. I dag finns det i övermått. Så jag tycker det är ett dåligt försvar av regeringspolitiken. Jag har tydligen trampat på en mycket öm tå.
Fru talman! Låt mig än en gång understryka att jag inledde mitt anförande med att speciellt säga att jag hade, när jag tog upp detta med arbetsdelning, förstått att Lars-Ove Hagberg inte heller är inne på den linjen och att vi är överens om att arbetsdelning måste ske med bibehållen lön. Men om vi bestämmer oss för att det skall ske omedelbart och snabbt utan att arbetsmarknadens parter är inblandade i det hela, förstår jag inte riktigt hur Lars-Ove Hagberg har tänkt att lösa problemet. Vi måste väl ändå inse, att om det skall ske med bibehållen lön, måste vi ha ett större ekonomiskt utrymme. Vi från Socialdemokratiska kvinnoförbundet kommer naturligtvis att hävda, att när det blir en tillväxt i samhället, är det i första hand i form av arbetstidsförkortning som vi skall få en standardförbättring. Att bara säga att det inte går så länge vi har storfinansens feta plånböcker som sitter på reformen är ett ganska vanligt argument i alla debatter från Lars-Ove Hagbergs sida. Fackföreningsrörelsen i det här landet har faktiskt förmått att förhandla fram ganska många arbetstidsförkortningar under den tid vi har haft en storfinans i landet. Jag tycker inte att man skall desavouera fackföreningsrörelsen och säga att den inte längre klarar uppgiften, utan nu måste vi gripa in från riksdagens sida och gå före med något slags lagstiftning eller vad det nu var som Lars-Ove Hagberg var ute efter. Kritiken mot DELFA går tydligen ut på att denna utredning inte har i uppgift att peka på några åtgärder. Och så säger Lars-Ove Hagberg att kritiken gäller att utredningen inte ger några resultat. Jag vill säga att resultat får vi aldrig av utredningar, utan resultaten kommer av de beslut som vi fattar på grundval av vad vi lär oss genom utredningar.
Fru talman! När Maj-Lis Lööw talar om arbetsmarknadens parter borde hon vara litet försiktig. Vi kan ha olika uppfattningar, men vad jag skulle kunna tänka mig att respektera är naturligtvis fackföreningsrörelsen. Arbetsköparsidan som part är jag inte alls intresserad av att respektera. Den sidan har sina intressen, och dem kämpar den framgångsrikt för. Om vi skall vänta på tillväxt allena, så vill jag säga att det ju faktiskt är på de feta plånböckernas villkor som tillväxten sker. Vore det inte dags för en gigantisk omfördelning av samhällets resurser vad gäller såväl industripolitik och offentlig sysselsättning som arbetstidsförkortning? Men det kräver faktiskt en annan politisk inriktning. Det är inte så att vi tror att riksdagen fattar de avgörande besluten. Det är det som händer inom fackföreningsrörelsen och bland de krafter som rör sig utanför det här huset som har betydelse för vilka beslut som här kan fattas. Vi från vänsterpartiet kommunisterna tar oss friheten att föra fram på riksdagens bord förslag som överensstämmer med en av de linjer som är under debatt ute bland människorna och som alltså finns med i opinionsbildningen. Jag hoppas naturligtvis att den opinionsbildningen skall vinna terräng och bli ett riksdagens beslut. Jag hoppas naturligtvis också att den skall vinna terräng inne i LO-borgen och uppfattas som en viktig fråga, så att den kommer fram till regeringen. Jag tror inte att vi genom dessa riksdagsdebatter kan annat än spegla vad som händer i samhället i dag. Men, som sagt, om de socialdemokratiska kvinnorna skall vänta på tillväxten, då tror jag att de tyvärr får vänta ganska länge. De arbetstidsförkortningar som uppnåtts har skett till priset av stora uppoffringar. Vi kan också fundera över och analysera frågan om när och till vilket pris de har skett. Då det gäller tidigare arbetstidsförkortningar har vi kanske också delade uppfattningar.
Fru talman! Får jag först säga att det är viktigt att dessa frågor diskuteras. Det är också därför vi har gett delegationen för arbetstidsfrågor nya direktiv. Jag tycker emellertid att Lars-Ove Hagberg är väldigt ensidig i sina inlägg. Som jag redan sagt har vi i DELFA:s direktiv tagit upp flera av de olika frågor som vi vet diskuteras ute bland människorna och som vi vet rör sådant som händer på enskilda arbetsplatser. Både förändringar av deltidsarbetets utveckling och frågan om förtidspensioneringar är sådant som jag tycker skall höra till den här debatten. Sedan är det så att delegationen för arbetstidsfrågor har friheten att — utöver det som står direkt i direktiven — ta upp andra frågor som delegationen själv anser viktiga. Jag är helt övertygad om att man kommer att göra det också. När de rapporter som ännu inte är publicerade från dataeffektutredningen föreligger är jag säker på att även DELFA kommer att ta upp dem. Jag skulle vilja varna den som försöker vara en sådan där allomfattande vis person som vid ett enda tillfälle kan dra i alla tåtar, så att allting hamnar på rätt plats. Det finns inga förutsättningar att praktiskt föra politiken på det sättet. Jag tror att det snarare är i de teoretiska kafédiskussionerna som man kan klara ut alla problem. Det går inte att arbeta på det sättet när det gäller att klara svårigheterna för människorna och lösa sysselsättningsproblemen i bruksorter och på andra ställen. Rudolf Meidner har — det kan jag försäkra Lars-Ove Hagberg — försökt att dementera. Jag förutsätter att också Lars-Ove Hagberg är medveten om att dementier ofta hamnar långt bak i tidningarna och får mycket små rubriker. Vi bör kunna respektera Rudolf Meidners inställning, och vi skall inte försöka pådyvla honom andra uppfattningar. Vidare tycker jag att en arbetstidsförkortning, en förkortning av den dagliga arbetstiden, är viktig och eftersträvansvärd. Samtidigt är jag ganska övertygad om att de har rätt som säger att vi inte kan uppnå jämställdhet enbart genom en arbetstidsförkortning. Kanske skulle karlarna få mera tid för att meka med bilen och fiska. Kvinnorna skulle kanske få mera tid för att städa och sköta ungarna. Men för att verkligen uppnå jämställdhet krävs det något annat, något mer än enbart en arbetstidsförkortning. Jag kan emellertid hålla med om att en sådan kan vara ett hjälpmedel på vägen mot ökad jämställdhet, mot något som kan ge de enskilda människornas liv ett bättre innehåll än i dag. Många — inte minst småbarnsföräldrar, och framför allt kvinnor — har ju alltför lång arbetsdag, långa resor etc. Detta gör att de egentligen inte orkar ägna sig åt vare sig hobbyarbete eller aktivt samhällsarbete, även om de skulle vara intresserade av sådana ting. Bland argumenten för sex timmars arbetsdag återfanns önskemålet att få ökat utrymme för fackligt arbete. Alltsedan 1970-talets början har man på andra sätt kommit en bit på väg när det gäller en lösning i detta avseende. I det nya utvecklingsavtalet finns ju en del tid avsatt för möten på betald arbetstid. Vissa av de förhoppningar som i början av 1970-talet knöts till sextimmarsarbetsdagen tror jag att man kan infria också på andra vägar. Sedan några ord om det här med övertiden. Jag hann inte med det förut. Vi har ju en ny arbetstidslag fr.o.m. den 1 januari. Denna innehåller inte några stora förändringar i jämförelse med tidigare lag. Man kan säga att det fanns tre viktiga anledningar till att den här lagen kom till: 1. De tidigare bestämmelserna — dessa var ju inte samlade i en lag — var synnerligen krångliga. När man skulle räkna ut övertiden, måste man bortse från semester och annan frånvaro. Den nya lagen är enklare. Övertiden räknas nu även på grundval av uppgifter om arbetstagarens frånvaro. 2. Strävan efter en enklare hantering. Det var orimligt att ha så många ärenden liggande centralt hos arbetarskyddsstyrelsen månad efter månad. Vi har nu fått en enklare hantering, ett mera decentraliserat system. Jag tror att ett sådant är välkommet ute på arbetsplatserna. 3. De deltidsarbetandes situation. Nu har vi ett mertidsbegrepp. Mertiden är nämligen den tid utöver avtalad arbetstid som den deltidsanställde har att utföra arbete. Man kan kalla det övertid för deltidsanställda. När det gäller de många deltidsanställda fanns det tidigare ett tomrum i de här bestämmelserna. Också ur den synpunkten kan den aktuella lagstiftningen hälsas med tillfredsställelse. Övertiden i Sverige — den frågan har Gustav Persson varit inne på — är av relativt ringa omfattning. Även om det med de nya beräkningsmetoderna blir en viss ökning i fråga om de siffror som Gustav Persson nämnde, tror jag att det blir en marginell ökning. Det finns ingenting i de nya bestämmelserna som kommer att påverka nivån när det gäller det genomsnittliga övertidsuttaget. Säkert kommer det också fortsättningsvis att ligga någonstans mellan 25 och 35 timmar. Så har det varit under en följd av år. Sedan skulle jag vilja framhålla att det är viktigt att diskussioner om en arbetstidsförkortning förs och att dessa diskussioner är sansade, utan överdrivna föreställningar om vad vi kan uppnå med en arbetstidsförkortning. De som tror att vi löser grundläggande problem i samhället och kan närma oss den fulla sysselsättningen genom en arbetsdelning, tror jag har grundligt fel. Det är helt andra åtgärder som måste till för att vi skall kunna klara sysselsättningen. Och jag tror att vi kan vara glada över att vi i det här landet har en debatt om sysselsättningspolitiken som är mer mångfasetterad än den som förs på många ställen ute i Europa, där man i alltför hög grad koncentrerar sig på just arbetsdelningsfrågorna.
Fru talman! Beträffande det senare kan jag instämma med arbetsmarknadsministern — det löser inga grundproblem. Men det är en del av den totala lösningen — det tror jag att vi kanske till sist kan vara överens om. Vad jag efter denna debatt fortfarande funderar på är vad DELFA skall sätta för ny fart på debatten. Kanske kommer det fram något besked senare. Det är åtminstone arbetsmarknadsministerns avsikt, eftersom det är en av grundpelarna i det pressmeddelande som gick ut. DELFA kan säkert göra en mängd bra arbetsinsatser. Men vad jag inriktat mig på här är den ambitionsnivå och den viljeinriktning som regeringen gett uttryck för genom direktiven. Jag menar att de är klart defensiva. Och jag kan tolka dem illa också, med den debatt som kom upp ett tag, men som snart slogs ner med uppgiften att DELFA var på gång. Jag befarar att det är de ekonomiska problemen i det här samhället som får vara avgörande för den socialdemokratiska regeringen även i omfördelningsfrågor — man vill inte ta tag i dem. Att arbetsmarknadsministern menar att det är svårt att greppa olika frågor och säger att det är lätt för andra att vara experter, det uttrycker väl egentligen det ideologiska förfall som regeringen representerar. Jag argumenterar utifrån en ideologisk uppfattning som grundar sig på arbetarrörelsens värderingar och framgångsvägar, som har diskuterats i många år. Men vad jag upptäckt är att regeringspartiet som baserar sig på arbetarväljare, till stor del förlitar sig på den privata industrin och dess möjligheter — även på lång sikt. Det ser jag som ganska märkligt och tycker är ett ideologiskt förfall. Hur riktigt Kjell-Olof Feldt är citerad i dagens Stockholms-Tidningen vet jaginte. Men det är en defensiv syn på sysselsättningspolitiken som kommer fram där. Om det är kännetecknande också när det gäller arbetstidsförkortningen, har regeringen en defensiv politik. Kjell-Olof Feldt säger: ”Vår inställning är att försöka få upp sysselsättningen med delvis en spontan uppgång i den privata sektorn och delvis en uppgång i den offentliga sektorn.” Och då vet vi med vilka metoder man samtidigt finanspolitiskt stryper den offentliga sektorn i dag. Är det samma ambitionsnivå beträffande arbetstidsförkortningen, då är det inte mycket beställt med DELFA-utredningens möjligheter, även om den gör ett mycket bra arbete och lägger fram material.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig om jag avser att i Nordiska ministerrådet ta initiativ för att stoppa det geschäft i fråga om insemination som bedrivs av en firma i Danmark. I både Danmark och Sverige, och f. ö. även i de övriga nordiska länderna, saknas lagstiftning om artificiella inseminationer. I Sverige utreds frågan om sådana inseminationer av den s.k. nya inseminationskommittén . I detta utredningsuppdrag ingår att i den mån det är ändamålsenligt samråda med företrädare för justitieoch socialdepartementen i de andra nordiska länderna. Sådana kontakter har också ägt rum. När resultatet av det svenska utredningsarbetet föreligger blir det aktuellt att vid nordiska departementsöverläggningar närmare diskutera förutsättningarna för inseminationsverksamhet som sådan och vilka lagregler som kan behövas, framför allt för att skydda barn som har kommit till genom artificiell insemination. Det kan då också finnas anledning att ta upp frågan i Nordiska ministerrådet. Men f. n. har jag svårt att se att det finns några förutsättningar för att göra det.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Jag har ställt denna fråga till den svenske justitieministern därför att ärendet var uppe i samband med Nordiska rådets session i Oslo. Jag ställde då till den danska regeringen frågan om den ville vidta några åtgärder med anledning av att en privat firma i Danmark enligt uppgifter bedrev inseminationsverksamhet genom bl.a. postorder. Det svar som jag då fick var mycket intetsägande. Eftersom jag anser att Nordiska rådet borde ta upp denna fråga, har jag vänt mig till den svenske justitieministern i förhoppning om att han skall engagera sig i ärendet och ta upp det i ministerrådet. Det svar som jag nu har fått är ungefär lika intetsägande som det jag fick av den danska regeringen. Jag delar inte den uppfattning som justitieministern ger uttryck för när han här säger att han har svårt att se att det finns några förutsättningar för att ta upp denna fråga i ministerrådet. Vi har exempel från andra områden då man har tagit upp sådana här frågor och lyckats nå resultat, exempelvis inom narkotikaområdet. Förra året hade ju Sveriges dåvarande justitieminister och socialminister överläggningar med de danska representanterna och fick då danskarna att inse att man gemensamt måste arbeta med narkotikaproblemet. Jag har här tagit upp en mycket allvarlig fråga. Det är — som justitieombudsmannen Tor Sverne har uttryckt det i en tidningsartikel — en extrem avart av inseminationsverksamhet, och därför måste den stoppas. Jag ställer mig frågan: Kan samhället utan att reagera åse att faderlösa barn kommer till världen? Det är som jag ser det barnens rätt det gäller. Barn har rätt att ha både far och mor. Det finns tillräckligt många barn i Sverige i dag som saknar en förälder. Barnen har också rätt att veta sitt ursprung, men detta nonchaleras fullständigt. Den kommersiella hantering som den danska firman bedriver innebär en fruktansvärd nedsättning av faderns roll för barnet. Därför vill jag än en gång vädja till justitieministern att inte vänta tills den åberopade utredningen blir färdig utan ta initiativ i Nordiska ministerrådet och försöka förmå danskarna att ta itu med denna fråga.

Herr talman! Jag tror inte att det råder några delade meningar mellan mig och Rune Gustavsson när det gäller angelägenheten i att verkligen lösa dessa problem och lösa dem så fort som möjligt. Därför har vi kommit överens med justitieombudsmannen Sverne, som är utredningsman på svensk sida, att han först skall lägga fram ett delbetänkande om artificiella inseminationer, och han har lovat komma med det nu till hösten. Jag är nämligen mycket angelägen om att påskynda detta utredningsarbete. Tor Sverne har lovat att komma med ett slutbetänkande till hösten 1984. Det är en ganska hög ambitionsnivå i en sådan utfästelse, därför att detta är utomordentligt svåra frågor. Att jag inte anser att det f.n. finns förutsättningar att ta upp frågan i Nordiska ministerrådet beror på att vi på svensk sida först vill försöka klargöra alla dessa svåra problem. För att över huvud taget kunna agera i något avseende måste vi först ha en lagstiftning att grunda detta handlande på. Jag bedömer att den mest brådskande frågan i sammanhanget är att få fram en lagstiftning, som vi sedan kan ha som utgångspunkt för de åtgärder som behöver vidtas. Jag blev också besviken över det danska svaret i Nordiska rådet, där man väsentligen radade upp alla de svårigheter som föreligger. Det är kanske inte minst mot bakgrund av det negativa svaret som jag gör den realistiska bedömningen att vi från svensk sida bör ha ett bra underlag innan vi agerar på nordiskt plan.

Herr talman! Jag tror inte heller att justitieministern och jag har olika uppfattningar i själva huvudfrågan, utan det gäller frågan hur vi skall agera för att få danskarna att börja tänka i litet andra banor. Som framgick av den tidningsdebatt som förekom även i Norge under Nordiska rådets möte reagerade också norrmännen mycket starkt mot denna verksamhet. De hade väl upplevt problemet på samma sätt som vi gör i Sverige. Därför är det också viktigt att man tar upp frågan ur nordisk synpunkt. Jag är medveten om att det är viktigt att ha ett material, och den utredning som Tor Sverne håller på med är värdefull att ha som underlag när man skall ta upp hela inseminationsfrågan. Men detta fall gäller ju en avart. Om jag inte missminner mig hade JO Sverne gett uttryck för att det även när det gällde utredningsfrågan var svårt att diskutera med danskarna. Därför är det väldigt viktigt att ta itu med den danska regeringen, för att få en diskussion på ett förberedande stadium.
Herr talman! Min erfarenhet från nordiskt samarbete är att man, framför allt när det gäller att övertyga danskarna om en svensk uppfattning, bör ha försett sig med bra argument. De argumenten arbetar vi på att få fram. I den mån det fortfarande råder delade meningar mellan Rune Gustavsson och mig, gäller de bara på vilket sätt man skall gå fram för att nå målet. Vi har fortlöpande möten mellan justitieministrarna, och vi kommer att ha ett sådant möte i Sverige om några månader. Jag kan försäkra att jag vid detta möte tänker ta upp denna fråga, för att diskutera den med mina kolleger och kanske förebereda en framstöt så småningom i mera formella former i Nordiska ministerrådet.
Herr talman! Det sista som justitieministern sade, att han tänker ta upp detta redan vid nästa möte med justitieministrarna, tackar jag för.

Herr talman! 1983 kallas redan ”missilens år”. I det uttrycket sammanfattas den oro och fruktan människorna i dag känner inför läget i världen. Ett element i en mörk världsbild är således säkerhetspolitiskt, men det finns också ett ekonomiskt. Relationerna mellan supermakterna har alltsedan avspänningspolitikens höjdpunkt under 1970-talets första hälft successivt försämrats. Spänningen har ökat och upprustningen tilltagit. Försöken att nå uppgörelser om begränsning av kärnvapen har hittills misslyckats. Dialogen mellan supermakterna har nu i någon mån återupptagits. 1983 är i detta hänseende ett avgörande år. Enligt NATO-alliansens s.k. dubbelbeslut skall man mot slutet av året börja placera ut nya medeldistansrobotar i Europa, om ingen överenskommelse om dessa vapen dessförinnan nåtts. Sovjetunionen har under tiden fortsatt att placera ut liknande system. 1983 framstår också som ett avgörande år för världsekonomin. Produktionen har sedan flera år stagnerat, världshandeln har utvecklats ogynnsamt och arbetslösheten har stigit. För några år sedan kunde framstående ekonomer säga att det endast var fråga om en tillfällig nedgång. Om bara staterna avhöll sig från att försöka påverka det ekonomiska förloppet, skulle självläkande krafter framkalla en ny högkonjunktur. Den föreställningen har nu allt färre anhängare. Även om vissa ljusglimtar i dag kan skönjas, växer alltmer insikten att världens länder endast genom en aktiv ekonomisk politik och i samverkan med varandra har möjlighet att långsiktigt vända utvecklingen. Vad som för många i-länder är en kris är för ett stort antal u-länder en katastrof med massarbetslöshet och svält. Det är mot denna bakgrund man skall se de initiativ som tagits för att minska den internationella spänningen. Det är också mot denna bakgrund man kan se de initiativ som tagits för att stimulera den ekonomiska utvecklingen. I en tid av skärpta motsättningar mellan stormakterna är det ett centralt mål för Sverige och dess grannländer att slå vakt om freden och stabiliteten i vår del av Europa. Det nära och förtroendefulla samarbetet mellan de nordiska länderna har underlättat denna strävan. Det nordeuropeiska områdets strategiska betydelse har ökat under senare år. Den militära aktiviteten i vår närhet har tilltagit. De nordiska länderna har dock genom sin utrikesoch säkerhetspolitik förmått möta dessa förändringar. Det säkerhetspolitiska mönstret och stabiliteten i Norden har inte rubbats. Men ett växande ansvar vilar på stormakterna att visa återhållsamhet i sitt militära uppträdande i Nordeuropa. Det nordiska samarbetet bygger på historiska traditioner, på likheten i samhällssystem och levnadsvanor. Ett nära och omfattande vardagligt samarbete äger rum på ett otal områden mellan de nordiska länderna. Det är regeringens avsikt att tillvarata alla möjligheter att främja praktisk samverkan i Norden. Europa intar en central roll i ansträngningarna att minska spänningen mellan supermakterna och häva de kriser som f. n. hemsöker världen. Det finns i Europa, trots de aktuella svårigheterna, en betydande ekonomisk styrka och en växande insikt i allt fler länder om nödvändigheten av en aktiv ekonomisk politik. Europa kan därför bidra till att överbrygga klyftorna mellan öst och väst och mellan nord och syd. Sverige kommer att aktivt medverka i dessa ansträngningar. Sveriges ekonomiska utveckling är i avgörande grad beroende av vad som sker i Europa. Ett utbyggt samarbete mellan de europeiska länderna är nödvändigt för att bryta den ekonomiska nedgången och minska arbetslösheten. Regeringen eftersträvar därför att utvidga det ekonomiska samarbetet i Norden, inom EFTA och med EG. Vi utesluter på förhand endast samarbete som skulle kunna sätta vår neutrala och alliansfria ställning i fråga. Regeringens syn på den internationella handeln och ekonomin kommer att redovisas närmare i den handelspolitiska deklarationen. Utvecklingen i vårt grannland Polen inger särskild oro. En demokratiskt uppbyggd fackföreningsrörelse har genom statsmakternas beslut upplösts. Tusentals personer är fängslade för sin vägran att ge upp rätten till åsiktsoch yttrandefrihet. Den djupa kris det polska samhället hamnat i kan övervinnas endast om demokratiska värden respekteras. Suspensionen av krigslagarna vid det senaste årsskiftet måste följas av verkliga steg på vägen mot försoning och dialog. Situationen för de mänskliga rättigheterna i Turkiet ger även den anledning till fortsatt oro. Massrättegångar mot fackliga ledare pågår. Uppgifter om tortyr förekommer. Regeringen har tillsammans med fyra andra länder anmält Turkiet till Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna. Den tragiska utvecklingen i Mellanöstern är ytterligare ett exempel på att fred och rättvisa inte kan uppnås genom våld. Israels invasion av Libanon var ett brott mot folkrätten och FN-stadgan. Den förorsakade ett stort mänskligt lidande. Invasionen skapade nya hinder för en fredlig utveckling. Regeringen stöder FN:s säkerhetsråds krav på att Israel omedelbart och ovillkorligt drar tillbaka sina trupper. Vi stöder det libanesiska folkets krav på att få bestämma sitt eget öde. Israel har rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser. Men vi kan inte acceptera att andra stater och folk i området förvägras samma rätt. Den grundläggande konflikten i Mellanöstern kan endast lösas om det palestinska folkets legitima krav på självbestämmande tillgodoses. Palestinierna måste ges rätten att, om de så önskar, grunda en egen stat på territorier som Israel hållit ockuperade sedan 1967. Parterna måste därför mötas i direkta förhandlingar med utgångspunkt från säkerhetsrådets grundläggande resolutioner 242 och 338. Vid dessa förhandlingar har PLO en naturlig plats som likaberättigad förhandlingspart. Vi vänder oss bestämt mot Israels försök att eliminera PLO som politisk kraft. De olagliga bosättningarna fortsätter i oförminskad takt. Om bosättningspolitiken fullföljs som planerat genomför Israels regering i praktiken en annektering av ockuperade territorier och försvårar därmed allvarligt en lösning av konfliktens kärnfråga. Kriget mellan Iran och Irak är inne på sitt tredje år. Stridshandlingarna fortsätter att skörda stora offer i människoliv och egendom. Riskerna för en spridning av konflikten är uppenbara. FN har i olika omgångar uppmanat parterna till eld upphör och en fredlig lösning. Det är vår förhoppning att parterna snarast skall inse nödvändigheten att få ett slut på kriget. Statsminister Palme kvarstår som FN:s generalsekreterares representant i Iran-Irak-frågan. Han är beredd att med kort varsel ta upp medlingskontakter, om båda parter så önskar och en fredlig uppgörelse därmed kan främjas. För mer än tre år sedan trängde sovjetiska trupper in i Afghanistan. Striderna inne i landet har fortsatt sedan dess, och civilbefolkningen har utsatts för stort lidande. Flyktingströmmen till grannländerna Pakistan och Iran fortsätter. I Pakistan finns nu världens största enskilda flyktingansamling. Afghanistan är ett exempel på en supermakts hänsynslösa kränkning av ett litet lands suveränitet. Ockupationstrupperna måste lämna landet. Regeringen fäster stor vikt vid de indirekta FN-samtal som inleddes i juni förra året med berörda parter i syfte att få till stånd en fredlig lösning. Också det hårt drabbade folket i Kampuchea måste återfå rätten att självständigt bestämma sin politiska framtid utan inblandning utifrån. De vietnamesiska trupperna måste därför dras tillbaka. En fredlig lösning förutsätter att förhandlingar kommer till stånd under medverkande av alla i konflikten deltagande parter. Med utmanande förakt för folkrätten, mänskliga rättigheter och demokratiska principer fortsätter apartheidregimen i Sydafrika att slå vakt om den vita minoritetens maktställning. Ökade polisresurser och nya säkerhetslagar kaninte dölja en allt starkare opposition. Våldet ökar i Sydafrika. Detta våld sprids nu också ut över landets gränser. Den illegala ockupationen av Namibia har förstärkts. FN:s plan för ett självständigt Namibia förhalas. Militär aggression, stöd till terroriströrelser och ekonomiskt sabotage är de senaste vapnen i apartheidregimens arsenal gentemot grannstaterna. Apartheidpolitiken är ett hot mot internationell fred och säkerhet. Det är en illusion att tro att den nuvarande regimen i Sydafrika frivilligt skall avhända sig sina privilegier så länge apartheid garanterar den vita minoriteten total ekonomisk dominans. Därför blir gemensamma internationella åtgärder alltmer påkallade. För dem som inte har förståelse för detta är det nödvändigt att framhålla att alternativet till effektiva, fredliga ekonomiska sanktionsmedel är en upptrappning av våldet och ökad blodsutgjutelse. I Centralamerika antar våldet, förtrycket och den sociala misären allt större dimensioner. Privilegierade grupper motsätter sig kraven på en drägligare tillvaro för bredare befolkningsgrupper och en demokratisk samhällsutveckling. De blodiga inbördeskrigen i El Salvador och Guatemala visar inga tecken till avmattning. Konflikterna sprider sig över regionen. Förenta staterna hävdar att man har ett särskilt ansvar för situationen i Centralamerika. Den svenska regeringen anser därför att Förenta staterna bör utnyttja sitt inflytande till att få i gång förhandlingar mellan de stridande. Folken i Centralamerika måste äntligen få bygga sina samhällen i fred och frihet utan inblandning utifrån. En ljusglimt i mörkret är vissa latinamerikanska staters uttalade vilja att försöka bidra till en förhandlingslösning. Särskilt uppmuntrande är den nya mexikanska administrationens beslutsamhet att fullfölja denna politik. Ett första steg mot politiska lösningar måste vara att alla vapenleveranser, all vapentrafik och allt militärbistånd till och inom regionen upphör. Vidare måste de olika ländernas territoriella integritet respekteras. Flyktingar och andra nödlidande måste ges internationellt stöd. Sverige kommer även i fortsättningen att lämna humanitär hjälp till dessa grupper. Herr talman! Det allvarliga världsläget kräver att Sveriges utrikespolitik präglas av fasthet och konsekvens. Sedan slutet av 1940-talet står två militärblock mot varandra. Av Europas länder har några få, däribland Sverige, valt att stå utanför pakterna. En stat som vill vara neutral måste i krigstid hävda sin territoriella integritet. Men det svenska territoriet skall också i fredstid skyddas mot kränkningar av alla slag varifrån de än kommer. Regeringen har vidtagit åtgärder för att stärka vår kapacitet att upptäcka och ingripa mot kränkningar. Reglerna för ingripanden har skärpts. Neutralitetspolitiken innebär inte att vi skall iaktta tystnad i den internationella debatten eller passivt betrakta världshändelserna. Vår utrikespolitik är aktiv. Vi verkar för åtgärder som kan främja avspänning. Vi hävdar alla folks rätt att bestämma sitt eget öde och söker främja ett utvidgat internationellt samarbete. När kriser uppstår mellan stater skall de lösas genom förhandlingar och inte genom våld. Kärnvapenkapprustningen har skapat en ny säkerhetspolitisk situation, som skiljer vår tid från alla föregående: ett nytt världskrig kan med nuvarande förstörelsekapacitet betyda slutet för vår civilisation. I ett kärnvapenkrig finns ingen segrare. Även om ett krig mellan öst och väst i Europa inledningsvis skulle bli begränsat, finns stora risker att kärnvapnen tillgrips och successivt i allt större skala. Därmed har kärnvapnen paradoxalt nog skapat en situation där gemensam säkerhet inte bara är tänkbar och önskvärd utan direkt nödvändig. Europa har kallats det förberedda slagfältet. Sannolikheten för att inomeuropeiska motsättningar skulle leda till krig mellan de båda pakterna bedömer vi som relativt liten. Risken är större att konflikter i andra delar av världen trappas upp och överförs till Europa. Därtill kommer att den teknologiska utvecklingen gjort förvarningstiderna inför ett anfall allt kortare. Faran för ett kärnvapenkrig ökar i ett läge där en regering eller en enskild militär befälhavare bara har några minuter på sig att fatta beslut om användning av kärnvapen. Möjligheterna till överblick, eftertanke och diplomatiska aktioner minskas drastiskt. Det tjänar inte mycket till att tvista om orsak och verkan: Är det upprustning som leder till konflikter eller konflikter som leder till upprustning? Det må vara nog att konstatera själva sambandet. En säkerhetspolitik .för Europa måste gå ut på att undanröja konfliktrisker. Det är ett mål som vi försöker främja på många plan. Det gäller att få upprustningens onda cirkel att brytas. I stället krävs en avspänningens positiva dynamik, där det ena steget underlättar det andra. Redan utanför det säkerhetspolitiska området finns mycket att göra som är ägnat att minska spänningarna mellan blocken. Förtroendet blir större ju mer man utvecklar de ekonomiska, sociala och kulturella förbindelserna mellan länderna. Ett utbyte till ömsesidig fördel tenderar att bli självförstärkande. Freden gagnas av att den ena staten får ett intresse av den andra statens välstånd. Det finns ett samband mellan ekonomiskt samarbete och avspänning. I fråga om de politiska relationerna mellan Europas stater är det naturligt att i första hand uppmärksamma den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensens uppföljningsmöte i Madrid. Sedan tillkomsten av Helsingforsdokumentet 1975 har ESK sysslat med en vid ämneskrets, däribland säkerhetspolitik, mänskliga rättigheter och kontakter, ekonomi och informationsspridning. Ett klart samband existerar mellan dessa områden. Framsteg behövs på samtliga av dem. Alla deltagande stater måste eftersträva konstruktiva och balanserade lösningar över hela fältet. Sverige ser som sin uppgift i ESK att i samverkan med övriga neutrala och alliansfria stater söka överbrygga motsättningarna mellan de båda blocken. Vi vill ta till vara de möjligheter till avspänning och dialog som finns och undvika att Madridmötet fastnar i steril konfrontation. Vissa framsteg och en förbättrad arbetsatmosfär ger förhoppningar om att mötet kan avslutas före sommaren med ett substantiellt och balanserat slutdokument på grundval av ett förslag, som denna vecka framlagts av de neutrala och icke-paktanslutna staterna. I så fall kommer ett beslut också att fattas om en europeisk nedrustningskonferens, en tanke som vi hela tiden aktivt arbetat för. Sverige har erbjudit sig att stå som värd för en sådan konferens. Det är också NN-staternas förslag. Strävan efter nedrustning är ett centralt element i den svenska utrikespolitiken. Regeringen avser att fortsätta arbetet på att åstadkomma en nordisk kärnvapenfri zon. Målet är en överenskommelse mellan de nordiska länderna om gemensamma utfästelser om oinskränkt kärnvapenfrihet. Denna förenas med åtaganden av kärnvapenstaterna att respektera zonen och att inte använda eller hota använda kärnvapen mot denna samt att vidta åtgärder som minskar förekomsten av kärnvapen i det nordiska området. Regeringen är givetvis medveten om att det finns ett antal svårlösta delproblem. Själva processen i riktning mot en nordisk kärnvapenfri zon är i sig förtroendeskapande och därmed spänningssänkande. Det är således regeringens uppfattning att en nordisk zon kräver åtaganden från de stater som förfogar över kärnvapen i vårt närområde. Det är ett starkt krav att Östersjön görs kärnvapenfri. Av bl.a. folkrättsliga skäl kan man dock inte utgå från att detta hav kan ingå i zonen på samma villkor som de nordiska territorierna. Regeringen har vidare tagit initiativ till sonderingar om en korridor i Centraleuropa, fri från slagfältskärnvapen. Utgångspunkten har varit den s.k. Palmekommissionens rapport. Denna rapport har väckt stor internationell uppmärksamhet och diskuterades under 1982 års generalförsamling, som enhälligt antog en resolution om att följa upp kommissionens rapport. Den främsta avsikten med korridorförslaget är att reducera risken för att s.k. slagfältskärnvapen kommer till användning tidigt i ett europeiskt krig och därmed riskerar att bli inledningen till ett hastigt eskalerande kärnvapenkrig. Regeringen har bedömt korridorförslaget som ett av de mest angelägna i rapporten. Vi har därför i en rundfråga till NATO:s och Warszawapaktens medlemmar samt till vissa alliansfria stater sonderat intresset för förslaget. Det hör till bilden att en debatt om att minska beroendet av slagfältskärnvapen redan pågår inom NATO och sannolikt också inom Warszawapakten. Det är viktigt att framhålla att den svenska regeringen med denna rundfråga inte anser sig ha lanserat ett eget i alla delar färdigt zonförslag. Regeringen stöder Palmekommissionens förslag som sådant, men har inte för sin del velat binda sig vid detaljer. Snarare bör det svenska initiativet ses som ett sätt att påskynda och konkretisera debatten om de taktiska kärnvapnens roll i Europa. Under de gångna tre månaderna har vi fått svar från flertalet tillfrågade regeringar samt ett stort antal inofficiella reaktioner. Även om bilden ännu inte är fullständig finns tillräckligt underlag för att göra en första redovisning av berörda staters inställning till korridortanken. De svar som hittills inkommit från medlemmar i Warszawapakten uttrycker allmänt stöd för tanken på en europeisk korridor fri från slagfältskärnvapen. Dessa stater förordar emellertid — med ett undantag — att korridoren bör göras dubbelt så bred som nämns i den svenska noten. En fördubbling av korridorens bredd ger den andra politiska och militära dimensioner än vad som avses i det ursprungliga förslaget. Vi noterar dock att det från dessa länders sida har sagts att man betraktar korridorens utformning som en förhandlingsfråga. Från NATO-håll hävdas bl.a. att en sådan zon skulle innebära en avvikelse från NATO:s kollektiva säkerhetssystem, som bygger på en avskräckning med kärnvapen. Man hänvisar till att man anser sig vara underlägsen i fråga om konventionella stridskrafter. Flertalet av de neutrala och alliansfria staterna redovisar positiva uttalanden. I fråga om korridortankens militära konsekvenser är det angeläget att erinra om förslagets begränsade karaktär. Korridoren bör främst betraktas som en viktig förtroendeskapande åtgärd, som i sig inte skulle medföra någon kärnvapennedrustning, men som skulle minska risken för tidig insats av kärnvapen. Det har även sagts att korridorinitiativet drar uppmärksamheten från andra förhandlingar. Regeringen anser inte att förhandlingar om strategiska vapen och medeldistanskärnvapen — således helt andra vapentyper — skulle påverkas negativt av en diskussion om att förbjuda förekomsten av en tredje kategori av kärnvapen närmast gränsen mellan öst och väst. Det ligger i sakens natur att ett förslag av denna art kräver tid för att mogna fram och passa in i pakternas dispositioner och doktriner. Regeringen avser att fortsätta att verka för förslaget inom ramen för vår strävan att reducera och på längre sikt eliminera alla kärnvapen, avsedda för bruk i eller mot Europa. Den svenska regeringens uppfattning är att det totalt sett råder en ungefärlig militär balans mellan allianserna. Denna bör bibehållas, men på en betydligt lägre nivå än f. n. På allt fler håll har man börjat inse att avskräckningsfilosofin inte hör hemma i kärnvapenåldern. Det brukar sägas att avskräckningen medverkat tillatt bevara freden i Europa alltsedan andra världskrigets slut. Men detta är i längden ett farligt synsätt. Det innebär att staterna söker sin säkerhet i konkurrens. Helst ser man att den egna staten i militärt hänseende har ett övertag över den tänkta motståndaren. Detta leder till försök att kompensera vad man upplever som underlägsenhet och så fortsätter kapprustningen. Risken för att den till slut resulterar i en öppen konflikt ökar. Mot detta vill vi hävda den gemensamma säkerhetens princip, där nedrustning ses som ett gemensamt intresse och konflikter löses med fredliga medel. Arbetet för fred och nedrustning har ett brett folkligt stöd. Den växande fredsrörelsen är ett uttryck för den oro människor känner inför upprustningen och dess konsekvenser. Regeringen tar denna oro på allvar. Opinionen för nedrustning växer på olika håll. För en månad sedan antog de nordiska socialdemokratiska partierna och landsorganisationerna ett uttalande som innebär ett starkt stöd för nedrustning särskilt för en kärnvapenfri zon i Norden och en korridor fri från slagfältskärnvapen i Europa. Även de kyrkliga organisationerna spelar en viktig roll i dessa sammanhang. Herr talman! Den aktiva utrikespolitiken gör inte halt vid Europas gränser. Under de senaste decennierna har det ena folket efter det andra befriat sig från kolonialismen och upprättat suveräna stater. Denna process är inte fullbordad. Därtill har många folk fått uppleva att det koloniala styret lämnat plats för nya och mer subtila former för utländsk dominas. Sveriges u-landspolitik grundas på uppfattningen att en utveckling värd namnet måste komma de breda folklagren till del. Vad detta betyder för vårt bistånd kommer regeringen att utveckla i riksdagens biståndsdebatt. I stora delar av tredje världen är det endast ett fåtal människor som har kunnat uppnå en dräglig tillvaro. I vissa fall är ett mycket litet skikt i besittning av den politiska och ekonomiska makten. Det helt övervägande antalet människor lever i fattigdom, vars omfattning vi svårligen kan föreställa oss. Detta betyder också att flertalet av världens människor varken producerar eller konsumerar mer än en bråkdel av vad de borde göra. Detta har viktiga sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser. De mest elementära mänskliga rättigheterna berörs. Internationella spänningar förstärks. Stormakterna har här ett särskilt ansvar. Rivaliteten mellan dem leder till att de gång på gång ingriper i lokala konflikter, vilkas lösning därigenom försvåras. Den s.k. alliansfria rörelsen höll nyligen ett toppmöte i New Delhi. Sverige inbjuds regelmässigt att närvara som gäst vid dessa möten. Debatten bland de hundratalet deltagande staternas företrädare var intensiv. Deras diskussion präglades av den oro man i denna krets kände över den ekonomiska och politiska utvecklingen som direkt påverkar deras egen situation. Toppmötet i New Delhi visade att den alliansfria rörelsen är en betydelsefull och vital kraft i internationell politik. Vårt engagemang för den tredje världen är ännu ett led i vår aktiva utrikespolitik, ett värn för vår och andras rätt att utvecklas i fred och frihet. En konsekvent hållning, och därmed förtroendet för vår politiska vilja, kräver att vi tillerkänner alla folk samma rätt. Dessutom har risken vuxit för att konflikter i andra världsdelar kan överföras till vår egen via existerande allianser och bindningar av ekonomiskt, politiskt och militärt slag. Vår uppslutning kring staters suveränitet och mänskliga rättigheter är således fast grundad i vår demokratiska grundsyn, i folkrätten och i säkerhetspolitiska överväganden. Vad som av vissa stater uppfattas som inblandning i inre angelägenheter, ser vi som respekt för överordnade internationella principer som nedlagts i FN:s stadga, i den europeiska säkerhetskonferensens slutakt och i andra folkrättsliga dokument. För att åstadkomma en dräglig internationell ordning måste vi påtala kränkningar av dessa grundläggande principer och rättsregler. Sverige kommer också att fortsätta att verka för att regelsystemet till skydd för de mänskliga rättigheterna förstärks. Vi deltar aktivt i utarbetandet av en konvention mot tortyr. Vi skall fortsätta vår kamp mot dödsstraffet och mot de avrättningar utan rättegång och dom som äger rum på olika håll i världen. Mot denna bakgrund är det självklart att stödet för Förenta nationerna utgör ett viktigt led i vår utrikespolitik. FN vilar på den gemensamma säkerhetens idé, på tanken att suveräna stater kan och måste söka fredliga lösningar när konflikter uppstår. De enskilda människornas frioch rättigheter motsvaras av nationernas rätt till fred och oberoende. I båda fallen är FN ett omistligt instrument. Herr talman! Den politik regeringen önskar föra kan sammanfattas på följande sätt: Sveriges frihet, oberoende, territoriella integritet och demokratiska styrelseskick tryggas genom en utrikespolitik, utformad att säkra landets neutralitet i händelse av krig. Detta förutsätter att Sverige i fred inte gör sådana åtaganden som skulle försvåra eller omöjliggöra för landet att i ett krig upprätthålla neutraliteten. Det svenska folkets uppslutning kring neutralitetspolitiken som den självklara huvudlinjen för svensk utrikespolitik utgör den bästa garantin för att den kommer att fullföljas. Försvaret är här ett viktigt stöd. Det skall ha en sådan styrka, uppbyggnad och inriktning, att det främjar neutralitetspolitikens trovärdighet. Sverige har ett starkt intresse av en utveckling som bidrar till att överbrygga motsättningar mellan stormaktsblocken. Detta kräver särskilda ansträngningar i en tid när vi upplever djup misstro, ökade rustningar och växande spänningar I Europa. Sverige söker genom sin utrikespolitik verka för internationell utjämning och avspänning som tillgodoser de enskilda människornas grundläggande behov och rättigheter och som främjar folkens frihet och självbestämmanderätt. Denna politik för internationell solidaritet är en viktig del i våra strävanden att säkra fred och trygghet för vårt lands medborgare.

Herr talman! Sedan mitten av 1970-talet har den avspänning mellan supermakterna som många fäste så stora förhoppningar vid gradvis vittrat bort. Skälen känner vi. Från Angola 1975 till Afghanistan 1979 går en kedja av händelser i den sovjetiska politiken som, tillsammans med en målmedveten militär satsning under hela epoken Bresjnev, lett till att allt flera i både USA och Västeuropa börjat ifrågasätta den avspänning som inletts. Ett typiskt exempel är att invasionen i Afghanistan i december 1979 ledde till att USA lade det färdigförhandlade SALT 2-avtalet på hyllan. Samtidigt inleddes en period av ökade militära satsningar och en kraftfullare retorik riktad mot just Sovjetunionen. Kylan mellan de bägge supermakterna har det inte gått att ta fel på under åren sedan Afghanistan. Det var i Europa avspänningen började. Och det var i Europa som dess frukter först kunde skördas. I Helsingfors undertecknade alla europeiska stater 1975 det dokument som bl.a. gjorde skyddet av de medborgerliga frioch rättigheterna i vart och ett av de undertecknande länderna till en angelägenhet för alla. Utvecklingen i Polen under 1980 och 1981 tände ett hopp —- i Polen självt och i övriga Europa. Men hoppet — inte bara om en fri fackföreningsrörelse och ett friare polskt samhälle, utan också om ett fredligare Europa — krossades brutalt den mörka 13 december 1981. Det senaste året har klockan i Polen successivt vridits tillbaka. Rättighet efter rättighet har avskaffats. Dom efter dom har avkunnats. De s.k. lättnader som skett i krigslagar och interneringar har i allt väsentligt varit av kosmetisk natur. Den kommunistiska militärmakten i Polen har stärkts dag för dag, månad för månad. När klockan vridits tillbaka för Polen, har den också vridits tillbaka för Europa. I ett längre perspektiv kan ingen genuin fred i Europa bygga på förtryck av hela nationer eller av enskilda människor. Friheten är fredens säkraste grund. Den största faran för freden i Europa, den består i dag av förhållanden som de som råder i Polen. Inte för att där finns för mycket vapen eller brist på vapen. Nej, därför att det råder brist på frihet. Fred utan frihet är ingen riktig fred. Vi kan ta hela världshistorien till bevis för den tesen. I arbetet för att säkra freden i vår världsdel, får vi aldrig glömma det. En politik för fred är inte främst att räkna vapen, förändra dem eller flytta dem från en plats till en annan. Sådant har förvisso stor betydelse, men det angriper inte grundproblemet. En genuin fred är bara möjlig om vi angriper de motsättningar som orsakar användningen av militärt våld mot människor. De senaste åren har debatten om freden och dess villkor varit livlig i Sverige och i andra länder. Fredsdebatten har ofta gått hand i hand med försvarsdebatten. Bägge har speglat en naturlig oro, inte minst hos unga människor, inför en internationell utveckling som känns både hotfull och farlig. Jag är rädd är en naturlig känsla för människor. Vi har haft imponerande demonstrationer för freden — en halv miljon människor vid en demonstration i Amerika. Samtidigt med detta har vi en stark tillströmning till försvarets frivilligorganisationer, exempelvis vårt eget hemvärn. I grund och botten är allt detta uttryck för samma oro över den internationella utvecklingen. Det är vår uppfattning att utvecklingen i Polen inte får leda till att vi ger upp våra ansträngningar att stimulera en utveckling som vi hoppas förr eller senare skall leda till ett fredligare och friare Europa. Det gäller först och främst arbetet för de medborgerliga frioch rättigheterna. Vår svenska röst får aldrig tystna bara därför att den är obekväm. Våra insatser får naturligtvis inte mattas även om motståndet verkar massivt. Uppföljningen av den europeiska säkerhetskonferensen är kanske det viktigaste för oss när det gäller att föra dessa frågor vidare. Men det gäller naturligtvis också, herr talman, de initiativ som vårt lilla land kan ta för att begränsa rustningarna och öka förtroendet mellan de bägge maktblocken. Inför den europeiska nedrustningskonferens som kanske kommer att samlas i just denna sal i slutet av detta år fordras ett gediget och väl förankrat förberedelsearbete. Det gäller också de förhoppningar som vi hyser om snara förhandlingsuppgörelser, t.ex. i vad det gäller förhandlingarna om de europeiska medeldistanskärnvapnen. Att låsa fast den sovjetiska överlägsenheten med SS 20 vore självfallet att rycka undan mattan för dessa förhandlingar. Kan inte ett totalt borttagande av dessa vapen åstadkommas, hoppas vi på ett snart avtal som ger en ungefärlig balans på så låga nivåer som det över huvud taget är möjligt. Vårt arbete gäller också — sist men absolut inte minst — vårt speciella ansvar i vår del av Europa, här uppe i Norden, där vår svenska säkerhetspolitik spelar en mycket viktig roll för stabiliteten. Vårt svenska försvar är här den viktigaste, jag vill säga den avgörande faktorn, men även andra vägar måste vi naturligtvis pröva, och vi har angivit några i vår mycket omfattande nedrustningsmotion till årets riksdag. Jag vill naturligtvis säga, herr talman, att det vore både felaktigt och fåfängt att tro att vårt arbete för en varaktig fred i Europa kommer att ge några snara resultat. Nej, vi måste vara inställda på ett långt och tålamodsprövande arbete. Herr talman! Det är uppenbart att utvecklingen i Sovjetunionen är av stor betydelse för vårt hörn av världen. I slutet av förra året inträffade det fjärde ledarskiftet i den sovjetiska supermakten. Den långa Bresjneveran är slut. Den utveckling som nu har tagit sin början kan ingen ännu förutse. Det Sovjetunionen som Leonid Bresjnev lämnade efter sig var ett militärt starkare Sovjetunionen än det han tog över. Men samtidigt kan vi också konstatera att Sovjetväldets relativa position kraftigt har försvagats på en rad andra områden. Veteimporten till detta rika jordbruksland är numera regel. Och skall man tro den nya partiledningens direktiv — och det skall man kanske — kännetecknas det ekonomiska och byråkratiska systemet av betydande korruption. De sociala problemen i Sovjet t.ex. alkoholism och en starkt stigande spädbarnsdödlighet — är också kända. Kommunismen har visat sig mäktig att tillverka vapen och mobilisera jättelika arméer. Men kommunismens idealsamhälle är i dag mer fjärran än någonsin — nu hundra år efter Karl Marx död. Jag finner, herr talman, ingen anledning att ifrågasätta den sovjetiska statsledningens vilja till fred. Men samtidigt måste konstateras att de medel Sovjet tillgriper för att trygga vad man uppfattar som sina säkerhetsintressen, ofta hotar freden för kringliggande länder. Invasionen av Afghanistan är ett sådant exempel — men Tjeckoslovakien 1948, Ungern 1956, Tjeckoslovakien 1968 och Polen i dag är andra. För oss i Norden är förhållandet till Sovjetunionen viktigt. Vi gränsar till denna mäktiga nation och har ett avgörande intresse av fredliga och stabila relationer med denna väldiga supermakt. Under de senaste åren har de bägge supermakternas intresse för Nordeuropa ökat. I allt väsentligt är det naturligtvis en direkt följd av utvecklingen av den strategiska balansen mellan de bägge blocken. På den norska regeringens begäran har USA förhandslagrat viss militär materiel i mellersta Norge. Det är ett svar på den sovjetiska flottuppbyggnaden i norr. I Östersjön patrullerar sovjetiska kärnvapenbärande robotubåtar regelmässigt. Det fick vi lära oss, inte minst efter strandningen av U 137. Ett stort antal för vår säkerhetspolitik provocerande ubåtskränkningar av vårt sjöterritorium — t.o.m. av våra innersta skärgårdar och våra känsligaste militära basområden — har kunnat konstateras. Jag vill gärna säga att vi från vårt parti hälsar med tillfredsställelse att regeringen har talat klarspråk och sagt att Sverige är berett att möta sådant hårdare än förr. Som en naturlig följd av den ökade uppmärksamhet som riktats mot Nordeuropa har den säkerhetspolitiska debatten i Norden varit livlig under de senaste åren, ibland i livligaste laget — jag tänker då på den vildvuxna debatten i Finland under de senaste veckorna. Men i grund och botten är en vital säkerhetspolitisk debatt både nyttig och nödvändig. Den svenska utrikesoch säkerhetspolitiken bör i detta läge främst utmärkas av konsekvens och kontinuitet. Vi har givetvis också ett starkt intresse av en sådan konsekvent och kontinuerlig politik i andra länder. Vi moderater har med den största tillfredsställelse noterat det västtyska valresultatet. Detta innebär de facto att den utrikesoch säkerhetspolitiska kurs som Västtyskland följde under den förra socialdemokratiska regeringen Schmidt nu kommer att föras vidare av regeringen Kohl. Det är en viktig trygghetsfaktor för Europa i dess helhet. Herr talman! Svensk utrikesoch säkerhetspolitik skall i sina huvuddrag vara nationellt förankrad, och så har det ju också traditionellt varit under hela efterkrigstiden. Detta utesluter självfallet inte en fri, öppen och kritisk debatt om utrikespolitiken. I själva verket tror jag att en nationell enighet kring huvuddragen kräver en fri och öppen debatt om hur denna politik skall tillämpas. Svensk utrikespolitik kan aldrig vara ett speciellt partis utrikespolitik. En borgerlig regering får inte föra en exklusivt borgerlig utrikespolitik, och en socialdemokratisk regering som försöker föra en exklusivt socialdemokratisk utrikespolitik begår en lika stor synd mot grundläggande svenska intressen. Det är därför så betydelsefullt med samråd och samförstånd mellan regering och opposition, på det sätt som varit regel under de senaste decennierna. Utrikesnämnden är ett i grundlagen föreskrivet forum för detta. Jag begär, av naturliga skäl, inte att utrikesministern skall känna till det, men statsministern vet vilken vikt de borgerliga regeringarna alltid fäste vid information och detaljerade konsultationer mellan regering och opposition i avgörande utrikespolitiska frågor. En av våra viktigaste nationella tillgångar är utan tvivel— det brukar vi säga —den enighet som av tradition rått mellan de fyra demokratiska partierna om grunderna för den svenska säkerhetspolitiken. Vår politik kan och får aldrig utformas av internationella paneler, och den får heller aldrig styras av internationella prominenser. Därför är det inte så litet olyckligt med det ”fummel” — för att citera tidningen Arbetet — som präglat delar av den svenska utrikespolitiken sedan regeringsskiftet i höstas. Svensk utrikespolitik har icke förts med den fasthet och konsekvens som vi har rätt att begära. Oklarheterna har varit för många. Besked har icke givits då besked har begärts. Tolkningstvister har uppstått där sådana inte bort förekomma. Utrikesminister Bodströms uttalande att vi inte skall kritisera systemen i diktaturstater utan bara händelser är tyvärr en sådan oklarhet. Biträdande industriminister Roine Carlssons uttalande i Vietnam att det var en intern vietnamesisk angelägenhet om man använde tvångsarbetare vid de svenska biståndsprojekten är en annan. Även nedrustningsambassadören Maj Britt Theorins yttrande om omfattningen av en kärnvapenfri zon i Norden har bidragit till att öka oklarheterna om svensk utrikespolitik. De avslöjanden som gjorts i Dagens Nyheter den senaste månaden om spelet kring det svenska initiativet om en kärnvapenfri korridor i Europa har inte heller varit uppbyggliga. Frågan om en kärnvapenfri korridor i Europa är viktig. Det svenska initiativet borde självfallet ha dragits i utrikesnämnden. Så skedde inte. Oppositionen fick ta del av noten först långt efter det att den publicerats i det östtyska partiorganet Neues Deutschland. Ja, i själva verket offentliggjorde svenska UD denna not först samma dag som den publicerades i Dagens Nyheter som ett direkt citat ur Neues Deutschland. Det ansågs från den svenska regeringens sida vara viktigare att överlägga med den västtyska oppositionen än att överlägga med och informera den svenska. Den ilska Olof Palme säger sig känna över sig själv för denna brist på information till den svenska oppositionen verkar dock mera vara en följd av att frågans egendomliga handläggning blivit offentlig än av en ärlig och uppriktig ånger. Olof Palme hade tillfälle att informera utrikesnämnden i januari innan Dagens Nyheter publicerade sina dokument. Men Olof Palme utnyttjade inte det tillfället. Han viftade bort de frågor som ställdes. Någon ilska mot sig själv över att inte ha informerat oppositionen kunde vare sig jag själv eller någon annan ledamot av utrikesnämnden som jag talat med märka den 14 januari. Den ilskan har absolut kommit senare. Regeringens sätt att uppträda i denna fråga inger oro. Om Sveriges regering anser det betydelselöst att informera och konferera med den svenska oppositionen före viktiga svenska utspel, nedvärderas värdet av största möjliga enighet i vårt land. Om det socialdemokratiska partiets profilering nationellt och internationellt blandas ihop med Sveriges nationella intressen, kommer svensk utrikespolitik på sikt att präglas av mindre konsekvens och mindre kontinuitet. Det skadar vårt lands utrikespolitiska auktoritet. Det går inte att ersätta enighet om utrikespolitiska ställningstaganden mellan de fyra partierna i utrikesnämnden med enighet mellan socialdemokrater här och i andra länder. Det tycks, herr talman, som om det vore av allra största vikt att denna insikt åter erövras hos en del socialdemokrater. Jag har inte för avsikt att närmare kommentera denna olyckliga affärs efterspel i svenska massmedia. Statsministerns olika uttalanden, påståenden och tillrättalägganden talar för sig själva. Reträtterna, halvsanningarna och de felaktiga förespeglingarna kräver inga uttömmande debatter i sak. Jag vill däremot gärna säga att utrikesminister Bodström vid Nordiska rådets session i Oslo gav en såvitt jag kunde förstå korrekt bild av sin del i saken utan att för den skull på något sätt blanda sig i vad som förevarit mellan statsministern och oppositionen i utrikesnämnden. Men det finns anledning för mig att sammanfatta de fel som begåtts i denna affär. För det första: Det var fel att inte överlägga med utrikesnämnden i ärendet. Regeringsformen föreskriver att ”i alla utrikesärenden av större vikt skall regeringen före avgörandet överlägga med nämnden, om det kan ske”. Denna fråga var — det kan inte råda någon tvekan om det — ett utrikesärende av större vikt. För det andra: Det var fel att inte utsätta förslaget om en zon fri från slagfältskärnvapen i Centraleuropa för en ingående och självständig svensk prövning. För det tredje: Det var fel att låta en utländsk stormaktspolitiker skriva ett utkast till en not från den svenska regeringen i en avgörande utrikespolitisk fråga. Och det var, herr talman, omdömeslöst att låta detta utländska utkast så gott som ordagrant bli den svenska noten. Ett sådant agerande fräter på tilltron till den svenska utrikespolitikens självständighet. För ett neutralt och litet land som Sverige är det allvarligt. För det fjärde: Det var fel att behandla Egon Bahrs förfrågan om han kunde använda det svenska utspelet i en debatt i den tyska förbundsdagen på ett sådant sätt att misstanke över huvud taget kunde uppstå om att tidpunkten för den svenska regeringens framläggande av förslaget styrdes av Egon Bahrs förfrågan. Främst statsministerns men också regeringens handläggning totalt av denna fråga har utan tvivel skadat själva saken. Frågan om att minska kärnvapnen i Europa är alldeles för viktig för att skötas på det här sättet. Herr talman! Det socialdemokratiska partiet har inbjudit PLO-ledaren Yasser Arafat till Sverige. Vi har svårt att se vilka skäl det socialdemokratiska partiet har att inbjuda en person som företräder uppfattningen att Israel skall utplånas. Den socialdemokratiska inbjudan av Yasser Arafat framstår i en än mer oförklarlig dager eftersom det socialdemokratiska partiet vägrade representanter för det israeliska LO att delta i fjolårets förstamajtåg här i Stockholm, det tåg som Olof Palme ledde. Men samtidigt som vi beklagar den socialdemokratiska ensidigheten finns det också skäl att rikta skarp kritik mot den israeliska regeringen. Annekteringen av Golanhöjderna för snart ett och ett halvt år sedan, de pågående och provocerande bosättningarna på ockuperat område och invasionen av Libanon är djupt olyckliga händelser. Men frågan är om inte massakern i Beirut — iscensatt av kristna falangister — i ett område som behärskades av israelisk militär är den mörkaste händelsen i det moderna Israels historia. Staten Israel visade sin demokratiska styrka genom att tillsätta en undersökningskommission. Kommissionen sade att Israels försvarsminister Sharon borde ha misstänkt vad som kunde tänkas ske i Beirut, och yrkade på att han skulle lämna sin post. Det är en oerhörd besvikelse att ett statsråd i en demokratisk stat inte gjorde allt för att förhindra en eventuell massaker. Vem borde dessutom bättre förstå vikten av att hindra sådant än ett israeliskt statsråd! Efter olika turer innehar Sharon nu inte längre försvarsministerposten — men väl en annan plats i Israels regering. 400 000 israeler demonstrerade bl.a. mot Sharon och hans roll i massakern i Beirut. Som varm Israelvän skulle jag ha velat delta i den demonstrationen. Herr talman! Även om det finns en del som skiljer de fyra demokratiska partierna åt, är det ändå så mycket mer som förenar oss här hemma i Sverige. Det finns anledning att påpeka detta viktiga faktum i en debatt som denna. Vi talar nästan alltid om det som skiljer och sällan om det som förenar. Jag säger detta därför att det trots allt finns mycket som vi kan göra gemensamt. Vi kan och skall med kraft och konsekvens tillsammans driva vår svenska alliansfrihet. Vi skall arbeta för fredliga lösningar på internationella konflikter, internationell nedrustning, skydd för mänskliga rättigheter varhelst de kränks, bevarande av frihandeln samt utrymme för de nya staternas ekonomiska utveckling. Vi skall arbeta mot förtryck på grund av ras, religion eller åsikt varhelst det förekommer i världen.

Herr talman! Ekonomisk kris, hårda politiska motsättningar och stark militär spänning och upprustning fortsätter att prägla den internationella utvecklingen. Spänningen är i hög grad ett uttryck för de stora militärmakternas strävanden till dominans. Men den rymmer också ideologiska motsättningar, rivalitet om råvaror och landområden, maktbegär och den starkes förtryck av den svage. I takt med att den ekonomiska krisen har fördjupats har dessutom inre svårigheter i ett land inte sällan utlöst yttre aggressivitet. Blixtkriget mellan Argentina och England om överhögheten över Falklandsöarna är det mest påtagliga exemplet. Som TV-tittare har vi också nyligen fått bevittna med vilken grymhet invandrare från Ghana och andra länder kördes på porten i Nigeria, när oljeekonomin där försämrades och arbetstillfällena började att tryta. Önskan att avleda uppmärksamheten från omänskliga inre förhållanden är säkert också en av orsakerna till de allt talrikare sydafrikanska attackerna på en rad grannländer. Sydafrikas medvetna brott mot allt vad regler heter i den internationella politiken har medfört ökad instabilitet och en försvagad ekonomisk och social utveckling i hela södra Afrika. Också när aggressiviteten tar sig andra uttryck, som t.ex. den senaste tidens attacker mot politiska motståndare i Zimbabwe, måste den fördömas. Supermakternas inblandning i fria staters inre angelägenheter gör sig f. n. gällande inte minst i Centralamerika. Länder som El Salvador, Guatemala och Nicaragua har på allvar hamnat i supermaktskonfliktens centrum. USA har här ett avgörande ansvar för att de stridande parterna genom förhandlingar löser sina motsättningar. I Polen och Afghanistan är det Sovjetunionen som fortsätter att lägga hinder i vägen för den politiska och ekonomiska utvecklingen. Herr talman! I regeringsdeklarationen görs en lång rad uttalanden, som jag kan instämma i. För tids vinnande skall jag inte upprepa eller kommentera dem alla. Jag noterar med tillfredsställelse den vikt som det nordiska samarbetet i sin helhet ges i deklarationen. Man kan med säkerhet slå fast att det nordiska samarbetet är unikt i sitt slag i världen. Men det får inte innebära att vi förtröttas i att bygga vidare på denna grund till fromma för våra länder och folk. När det gäller konflikten i Mellanöstern har nog alla känt och upplevt en oerhörd vånda i samband med Israels invasion i Libanon. Den stod i uppenbar strid med alla internationella regler och vållade omänskligt lidande. Det är självklart att Sverige skall stödja FN:s säkerhetsråds krav att Israel drar tillbaka sina trupper omedelbart och ovillkorligt. I regeringsdeklarationen upprepas den svenska anslutningen till säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338 som grund för förhandlingar. I anslutning därtill gör regeringen följande uttalande: ”Vi vänder oss bestämt mot Israels försök att eliminera PLO som politisk kraft.” Det hade, herr talman, varit lika befogat att vända sig mot PLO:s många aggressiva uttalanden och åtgärder mot Israel och dess existens. Jag hoppas att denna brist i regeringsdeklarationen inte har något samband med att det socialdemokratiska partiet har inbjudit Arafat till ett besök i Sverige.

Ett viktigt inslag i den svenska utrikespolitiken är kravet att de grundläggande mänskliga frioch rättigheterna skall tillerkännas alla människor. Vi skall inte tveka att framföra vårt fördömande när dessa rättigheter trampas under fötterna. Till regeringsdeklarationens avsnitt om situationen Iran-Irak vill jag foga, att inga omständigheter i världen får hindra oss från att klart och tydligt uttala våra protester över hur de mänskliga frioch rättigheterna åsidosätts i Iran. Detta är så mycket nödvändigare som den härskande iranska regimen riktar våldet inte bara mot politiska motståndare utan också mot värnlösa kvinnor och barn. Sambanden mellan den politiska spänningen och den krisartade ekonomiska situationen är många och starka. Rustningarna blir allt kostsammare, även för supermakterna. Kapprustningen utvecklas därigenom mer och mer till en ekonomisk kraftmätning. Militär styrka har samtidigt blivit alltmer beroende av tillgång på avancerad teknik. Det skapar ett intresse från olika länder att behålla nya tekniska framsteg för sig själva och inte tillåta att dessa utnyttjas av andra ens för rent fredliga ändamål. Det väldiga resursslöseri som rustningarna i världen innebär hotar att bli en allvarlig hämsko för ekonomisk återhämtning. Därför är det också riktigt av den svenska regeringen att i olika sammanhang betona ekonomisk styrka och balans som en av förutsättningarna för att Sverige skall kunna agera självständigt och fritt från bindningar i internationella frågor. Situationer som dagens ger lätt upphov till apati och handlingsförlamning. Arbetslöshet, inflation och miljöförstöring har också på många håll fött hopplöshet och brist på framtidstro och i vissa fall förakt för demokratin. Dess bättre har det samtidigt vuxit fram en stark folklig aktivitet för fred, avspänning och nedrustning, runt om i världen, liksom hos oss. Kyrkornas aktivitet här i Sverige är värd allt stöd. Fredsrörelsen, när den arbetar för fred och frihet, framstår i dag som en mäktig kraft och lämnar varken de små länderna eller supermakterna opåverkade. Resultaten av exempelvis förhandlingarna i Genåve om begränsningar beträffande medeldistansrobotar na och av ESK-konferensen i Madrid kan verka magra eller t.o.m. obefintliga. Men redan det förhållandet att dessa förhandlingar inte brutit samman får bl.a. tillskrivas de starka folkliga krav som supermakternas ledare numera har på sig att försöka bryta kapprustningen och försöka finna den mödosamma vägen tillbaka till avspänning, minskade militära insatser och ökad säkerhet. Herr talman! Kapprustningen på kärnvapenområdet framstår som det största hotet mot hela mänskligheten. Intresset har på den senaste tiden fokuserats till förhandlingarna i Gendve. Det är heller inget tvivel om att utgången av dessa förhandlingar kommer att få stor betydelse för förhållandet mellan supermakterna och för den politiska utvecklingen i Europa. Men dessa förhandlingar framstår också som något av ett prov på vad supermakterna i dag vill och förmår göra för att bryta kärnvapenupprustningen över huvud taget. Ett bakslag i dessa förhandlingar skulle komma att rubba tilltron till supermakternas förmåga att vrida utvecklingen rätt igen — en utveckling som för fram mot avspänning, rustningsbegränsningar och fred. Om denna tilltro, om detta hopp försvinner, då riskerar vi att människor grips av vanmakt, ja, rent av skräck, inför kärnvapenkrigets fasor. Hittills har viljan till eftergifter i dessa förhandlingar varit liten. De förslag som har lagts fram har motparten i regel betraktat som krav på ensidiga reträtter. Samtidigt börjar tiden att rinna undan utan att man har kunnat iaktta några avgörande framsteg i förhandlingarna. På senare tid verkar dock intresset ha ökat för att diskutera lösningar som inte bygger på ett s.k. nollalternativ utan på en stegvis reduktion av kärnvapeninnehavet. Det får betraktas som en mera realistisk förhandlingsmålsättning. Med dagens hårda politiska motsättningar kan man inte i något sammanhang räkna med en omedelbar och fullständig nedrustning. Målsättningen måste i första hand vara att sätta stopp för tillväxten i rustningarna och därefter steg för steg söka begränsa det existerande innehavet av vapen. Det var bl.a. mot den bakgrunden, herr talman, som den tidigare svenska regeringen förde fram tanken på frysning av kärnvapenarsenalerna vid FN:s andra specialsession om nedrustning förra året. Den tanken har sedan vunnit en allt vidare anklang i bl.a. USA, även om den inte har accepterats av statsledningen. Den socialdemokratiska regeringen tycks ha samma uppfattning som mittenregeringen tidigare har fört fram, medan moderaterna förvånansvärt nog motarbetar tankarna på frysning. Det har länge varit så, att supermakternas ställningstaganden bygger på föreställningen om behovet av militär balans för att vidmakthålla ömsesidig avskräckning. Balansen upphävs, enligt detta synsätt, om den ena parten skaffar sig fler vapen av en viss typ eller förbättrar befintliga system. Den synen leder till att varje åtgärd möts med motåtgärder. Det finns då en klar risk för att kapprustningen fortsätter i det oändliga i en ond spiral, som leder till att ett av båda parter accepterat jämviktsläge inte kan uppnås den vägen. Herr talman! Vi måste verka för att supermakterna kommer till insikt om detta och träffar överenskommelse om att frysa kärnvapenarsenalerna och antalet vapenbärare. En sådan frysning kan vara utgångspunkt för förhandlingar om balanserade och kontrollerade reduktioner av olika slags kärnvapen samt om begränsning av utveckling och produktion av nya typer kärnvapen och vapenbärare. Det finns också skäl att understryka att de direkta förhandlingarna i Geneve mellan USA och Sovjetunionen inte får leda till minskad aktivitet i andra nedrustningsfora. Till de mest angelägna målsättningarna hör därvid bl.a. att få till stånd ett fullständigt provstopp och att hindra kärnvapenspridning till rymden. Den störtande satelliten Kosmos 1402 blev en nog så allvarlig påminnelse om hur långt den nukleära nedsmutsningen av rymden redan har hunnit. Sverige får självfallet inte som enskilt land agera så, att vi förlorar vår trovärdighet i nedrustningssammanhang. Ju längre tiden går, desto klarare framstår ju exempelvis sambandet mellan den fredliga användningen av kärnkraft och atomvapenspridningen. Mot den bakgrunden framstår bl.a. regeringens brådska med att ge utförseltillstånd för utbränt kärnbränsle från Barsebäck och Ringhals till upparbetningsanläggningen i La Hague som helt obegriplig. Det hade gått att ordna det lagringsutrymme som krävts, och något tvingade avtal för utförsel förelåg definitivt inte. Centern står fast vid sin linje: förbud mot uranbrytning i Sverige, förbud mot utförsel av reaktorteknologi, direktlagring och icke upparbetning av utbränt kärnbränsle samt intensifierad forskning om säkrare lagringsmetoder. Med en sådan handlingslinje kan vi lämna ett aktivt bidrag till att förhindra kärnvapenspridning. Herr talman! Rustningsdiskussionen har också i hög grad kommit att kretsa kring möjligheterna att åstadkomma s.k. förtroendeskapande åtgärder. Främst är det därvid möjligheterna att upprätta en eller flera kärnvapenfria zoner i Europa som har fångat ett mera brett intresse. Det bör betonas att upprättandet av en sådan zon i sig inte innebär någon minskning av antalet kärnvapen. Vad en zon däremot kan bidra till är minskad konfrontation och därmed på sikt ett klimat som möjliggör verklig nedrustning. Riksdagspartierna har sedan länge varit överens om att Sverige måste arbeta för att söka åstadkomma en kärnvapenfri zon i Norden. Ett sådant arbete pågår också. Samtidigt har alla varit medvetna om att detta måste vara ett arbete på sikt och att det måste ses i ett europeiskt sammanhang. Därför har den socialdemokratiska regeringens tidigare motsägande besked angående Östersjöns ställning varit ägnade att förvåna. Tanken på en kärnvapenfri korridor i mellersta Europa är inte ny. Den har tidigare förekommit i både öst och väst, och den togs upp av Palmekommissionen. Den svenska regeringen riktade i noter före jul förfrågningar till ett stort antal länder hur man såg på frågan. Tyvärr, herr talman, torde den mycket märkliga handläggning som det ärendet fick ha lett till att idén nu inte har lika goda förutsättningar som tidigare att vinna allmänt gehör. Även om säkerhetsproblemen i Europa självfallet är de som ligger bl.a. oss i Sverige närmast, får vi aldrig glömma bort de spänningar som finns mellan nord och syd. De alliansfria länderna har i sitt slutdokument från konferensen i New Delhi konstaterat att klyftorna mellan rika och fattiga i världen aldrig har varit så djupa som nu. Vi i Sverige, Norden och Västeuropa tillhör trots allt en liten privilegierad grupp av länder. När våra länder har dragits in i efterkrigstidens allvarligaste ekonomiska kris, har de fattiga länderna i världen drabbats av en katastrof. Var helst man kommer i världen utanför denna lilla grupp av relativt välmående länder möter man ju också en värld av svält och umbäranden, brist på elementära mänskliga rättigheter, samt förföljelse, tortyr och grymhet. Våra egna svårigheter får aldrig skymma det förhållandet. Det gäller inte minst som världens ekonomiska framtid med säkerhet ligger i en ökad köpkraft i den del av världen som i dag framstår som den fattiga. Jämsides med att spänningen i världen har ökat har det strategiska intresset för de nordligaste delarna av Europa vuxit. Rustningsintensiteten är stark även i vårt eget närområde. Det räcker med att peka på utbyggnaden av den stora sovjetiska basen i Murmansk och de kraftiga förstärkningarna av bägge sidors sjöstridskrafter i både Ishavet, norra Atlanten och Östersjön. Det innebär inte något ökat krigshot. Men det gör det nordiska området känsligt för förändringar. Inte minst Sverige kommer då att vara påpassat. Därför har också partierna i all huvudsak varit överens om att behålla tidigare inriktning av försvaret, trots de bördor som detta medför i en ekonomiskt kärv situation. Samtidigt har regering och riksdag ställt utomordentligt hårda rationaliseringskrav på hela försvaret. Det finns skäl att påminna om att omgivande länder samtidigt ökar sina försvarsutgifter. Den ökade uppmärksamheten ställer krav på oss redan i fredstid. Främmande ubåtar måste hindras att komma in på svenskt vatten. Otillåtet närgången flygspaning måste kunna avvisas. Vi måste så gott det går försöka skydda oss mot satellitspaning liksom givetvis mot otillåten underrättelseverksamhet i och omkring försvarsanläggningar, fabriker och andra institutioner. Allt detta ställer krav på resurser. Inte minst ubåtskränkningarna har visat att gränsskyddet och skyddet mot främmande underrättelseverksamhet är otillräckligt. Partierna har också varit överens om behovet av att stärka bl.a. ubåtsskyddet. Det får naturligtvis inte gå ut över skyddet på andra områden. I en orolig tid finns det särskild anledning att framhäva behovet av kontinuitet, fasthet och bred folklig förankring i den svenska säkerhetsoch försvarspolitiken. Gällande mål för svensk säkerhetspolitik formulerades i 1968 års försvarsbeslut och har därefter bekräftats i varje följande försvarsbeslut, alltså senast 1982. Också för framtiden främjas säkert vårt lands möjligheter att stå utanför krig och allvarligare konflikter med bibehållen frihet och självständighet bäst genom ett fasthållande vid den alliansfria politik som syftar till neutralitet i händelse av krig i vår omvärld. Det är, herr talman, heller inget tvivel om att Sveriges alliansfria politik dessutom ger oss särskilda möjligheter att främja en fredlig utveckling i världen. Sverige eftersträvar ökad respekt för varje nations frihet, folkens självbestämmanderätt och mänskliga rättigheter. Vi verkar för social och ekonomisk rättvisa, politisk avspänning, militär nedrustning samt omfattande och förtroendefullt samarbete över gränserna. Det är naturligt att vi på alla sätt försöker stärka FN:s möjligheter att förebygga och lösa konflikter. Herr talman! Det sätt på vilket den nya socialdemokratiska regeringen har handlagt delar av utrikespolitiken har lett till vissa påfrestningar i dessa avseenden. Man kan säga att tidningsavslöjandena om förspelet till den svenska noten om en kärnvapenfri korridor i mellersta Europa på sitt sätt befäste ett intryck av farlig självtillräcklighet i den socialdemokratiska regeringens utrikespolitik. Svensk utrikespolitik har under årtionden — både under socialdemokratiska och under icke-socialistiska regeringar — hämtat styrka ur att det har funnits en bred enighet bakom den förda politiken. Det har skapat kontinuitet. Värdegemenskapen har på ett avgörande sätt bidragit till att göra neutralitetspolitiken trovärdig. Varken här hemma eller utomlands har det behövt råda tvivel om Sveriges utrikespolitiska kurs. Under hösten har motsägelsefulla uttalanden korsat varandra bl.a. beträffande regeringens syn på utformningen av en nordisk kärnvapenfri zon. Uttalanden i FN har givits varierande officiell uttolkning. Riksdagsmän har haft svårt att få entydiga svar på sina frågor i riksdagen. Utrikesnämnden, som enligt grundlagen skall hållas informerad i alla viktiga frågor, underrättades inte ens i ett så viktigt ärende som utspelet om en kärnvapenfri korridor. Vid ett regeringsbyte kan och får inte partiståndpunkter och ställningstaganden i grupper, t.ex. Palmekommissionen, reservationslöst och ensidigt åsättas stämpeln ”svensk utrikespolitik”. Då bryts kontinuiteten. Uppslutningen från andra partier blir snart svår att upprätthålla. Allra minst kan tidigare ställningstaganden utan vidare transformeras till svensk utrikespolitik, om de har tillkommit under medverkan av inflytelserika politiker i andra länder. Hur skall det då i längden kunna göras troligt att svensk utrikespolitik utformas självständigt och utan biavsikter? En sådan inställning kan komma att fräta t.o.m. på kärnan i svensk utrikespolitik. Herr talman! Det sagda innebär inte något förord för en mindre aktiv svensk utrikespolitik. Erfarenheten visar att det mycket väl går att förena traditionell svensk neutralitetspolitik med det som under 1970-talet kommit att kallas ”aktiv utrikespolitik”. Det som har hänt med utspelet om en kärnvapenfri korridor i Europa talar för att saken förlorar på att den inte har getts en traditionell, bred förankring. En del socialdemokrater tycks föreställa sig att bred politisk förankring skulle kunna ersättas med socialdemokratiska partikontakter. Det är självfallet inte fel med partikontakter. Det jag och andra har klandrat är när partikontakterna har gått ut över kontakterna med den politiska oppositio nen i Sverige och med de nordiska grannländernas regeringar. Självfallet, herr talman, har det också blivit en belastning att statsministern till att börja med gjorde gällande, att det som hade kommit ut om förspelet till den svenska noten var ”falskt” och att saken hade kommit ut genom ”brottsliga förfaranden”, när han sedan undan för undan har beslagits med att uppgifterna var riktiga. Den självtillräcklighet som har karakteriserat den socialdemokratiska regeringens handläggning av denna fråga kommer till klart uttryck när statsministern i en tidningsintervju betygsätter sig själv som världsmästare i ämnet. Om någon går omkring med den föreställningen och uppfattningen om sig själv, leder det av allt att döma till att vederbörande medvetet eller omedvetet underlåter att ta kontakt med den politiska oppositionen för att försöka förankra ett utrikespolitiskt initiativ eller ens informera. Herr talman! Min bestämda uppfattning är att Sverige som nation skulle tillfogas skada om partierna inte längre förmådde hålla ihop i utrikespolitiken. Våra möjligheter att spela en framträdande internationell roll skulle säkert också försämras. Därför är det viktigt att den socialdemokratiska regeringen ser till att få utrikespolitiken bättre förankrad i riksdagen, samtidigt som alla bjuder till för att upprätthålla kontinuitet och en bred samling bakom den svenska utrikespolitiken.